Fru talman! Mats Lindberg har här sagt att den granskning som revisorerna har gjort har varit förtjänstfull, att den innebär ett utmärkt underlag för det fortsatta arbetet osv. Revisorerna har påtalat ett antal konkreta missförhållanden eller brister i statens roll som ägare av bolag. Vi måste väl alla vara överens att i den mån staten äger företag skall de skötas så effektivt som möjligt. Några av Mats Lindbergs partikamrater ingår i gruppen av revisorer som har kommit fram till att det här är vad som borde göras för att få en bättre fungerande skötsel av företagen. Varför vill inte Mats Lindberg och utskottsmajoriteten göra något som helst tillkännagivande till regeringen? Är man nöjd med förhållandena som de är i dag? Om man inte är nöjd, varför tar man inte tillfället i akt och talar om för regeringen vad man vill ha åstadkommit om man delar de synpunkter som revisorerna har tillkännagett och som Mats Lindberg har sagt är förtjänstfulla och utgör ett utmärkt underlag? Vi kan inte bara vänta. Vi måste göra något själva för att raska på processen.

Fru talman! Man kan i och för sig fråga sig om riksdagen någon gång har anledning att ge regeringen något till känna. Nästan allting är på gång förr eller senare. Här har revisorerna konkret pekat på problem och bekymmer. De har lagt fram förslag till hur staten skall kunna fungera bättre som ägare. Mats Lindberg säger att förslagen är bra. De utgör ett utmärkt underlag. Varför skall då riksdagen, i någon mening ansvarig för regeringens arbete, inte tala om vad regeringen skall göra? Mats Lindberg slinter möjligen med tungan när han säger att det inte är första gången som utskottet har tittat på frågan och påtalat brister. Därför finns det inte skäl att göra något nu. Det, om något, ger underlag för ett beslut från riksdagen att regeringen verkligen skall göra något. Här finns det konkreta och tydliga förslag. De bör självklart riksdagen ge regeringen till känna för att få ändringar till stånd - om vi vill att företagen skall skötas på bästa möjliga sätt.

Fru talman! Mats Lindberg säger att han tar för givet att regeringen tar åt sig av kritiken och gör någonting. Jag har en enkel fråga som Mats Lindberg kan besvara med ett ja eller nej. Har riksdagen tidigare, med utgångspunkt i det betänkande som KU lade fram, beslutat om liknande saker och framfört kritik i de frågorna? Ja eller nej?

Fru talman! Eftersom Mats Lindberg tycker att revisorerna har lagt fram en förtjänstfull rapport, tycker Mats Lindberg att kritiken är berättigad i den rapport som revisorerna har lagt fram?

Fru talman! Det principbeslut som riksdagen fattade den 8 december 1995 innebar att Svenska kyrkan i väsentliga avseenden skulle bli fri att bestämma i sina egna angelägenheter. Andra samfund fick väsentligt förbättrade möjligheter att verka genom den nya associationsformen registrerat trossamfund och möjligheten till uppbördshjälp. Utredandet dessförinnan hade onekligen varit i grundligaste laget eftersom det mer eller mindre pågått i 30 år. De reservanter som nu kräver en mer långtgående förändring, som inte har stöd i kyrkomötet eller i riksdagens principbeslut, bör inse att de begär ytterligare uppskov och därmed status quo under överskådlig tid. Moderata samlingspartiet uttalade redan på partistämman 1987 att "riksdagens lagstiftningsmakt skall upphöra och kyrkan bli fri att besluta i egna angelägenheter". Vi stödde därför i allt väsentligt det principförslag som nu följs upp genom de två propositionerna om grundlagsfrågor. De statliga utredningar som gjorts sedan 1995 har i flera avseenden lett fram till tydligare, principiellt riktigare förslag. Jag syftar på att offentlighetsprincipen bara kommer att gälla för de områden där kyrkan fortfarande kan sägas vara en del av det allmänna, såsom beträffande viss kulturminnesvårdande verksamhet. Det gäller också synen på sekretess och tystnadsplikt inom kyrkan, som i framtiden får regleras inomkyrkligt. Det är vidare bra att beteckningen kyrkoskatt, som en majoritet av kyrkomötet 1995 faktiskt ville behålla av dunkla skäl, försvinner och ersätts av den mera adekvata beteckningen kyrkoavgift. I och med att församlingarna förlorar sin kommunstatus kan de förstås inte längre besluta om några skatter. Det är visserligen sant att begreppen skatt och avgift ofta missbrukas i den allmänna politiska världen - den s.k. allmänna fiskevårdsavgiften, för att ta ett exempel från ett helt annat område, som föreslogs häromåret var i själva verket en skatt, som också kallades "mörtskatt" - men det kan ju inte vara ett tillräckligt skäl för att begreppsförvirringen skall spridas också till den andliga världen. På några punkter tycker jag att regeringen är principlös och inte följer den i övrigt goda linjen att så långt som möjligt frigöra kyrkan från bestämmelser som enbart gäller den offentlig-rättsligt reglerade sfären. Jag syftar bl.a. på att rätten till ledighet för förtroendevalda utsträcks ända till år 2009. Även om regeringen skriver att det handlar om en övergångsperiod måste förslaget betecknas som oprincipiellt. Det uppmuntrar också till andra förslag om övergångstider, som vi kan se av motionerna. Detta att Riksskatteverket även i fortsättningen kostnadsfritt skall vara behjälpligt med uppbörden av kyrkoavgiften var en mycket viktig förutsättning för att stat-kyrka-reformen över huvud taget skulle bli av. Frågan om jämställdhet med andra samfund löstes genom att även andra trossamfund kan få denna hjälp. Det som kan ifrågasättas är förstås om det är en lämplig konstruktion att avgiften helt och fullt skall tas ut som en skatt enligt reglerna för vad som är kommunalt beskattningsbar inkomst. Därmed kommer alla riksdagsbeslut om förändringar av t.ex. grundavdrag eller reseavdrag att direkt påverka kyrkoavgiften, vilket inte förefaller särskilt rimligt. Sådana förändringar sker hela tiden genom riksdagsbeslut, och flera förändringar kommer att behövas i framtiden, eftersom det svenska inkomstskattesystemet är orättvist, förlegat och tillväxthämmande. Emellertid kommer den frågan upp i höst igen, varför vi här har nöjt oss med att i ett särskilt yttrande framföra några tankegångar, som också finns i en motion av Lennart Hedquist. Innan jag avslutningsvis kommer in på den viktiga frågan om den kyrkliga egendomen vill jag bara nämna några få ord om bekännelsekravet på monarken. Regeringen lägger alltså inte fram några förslag om förändringar av regeringsformen och successionsordningen med anledning av relationsförändringen mellan staten och kyrkan år 2000. Inte heller vi tycker att frågan nödvändigtvis har med relationsförändringen att göra. Bestämmelserna i RF och successionsordningen nämner inget direkt om tillhörighet till Svenska kyrkan. En kung eller en prinsessa kommer att bli medlem av kyrkan på samma sätt som alla andra, nämligen genom dopet. Man kan hur som helst inte - det är huvudinvändningen mot att det skall fattas något beslut i dag - behandla det som varit en tung paragraf i åtskilliga regeringsformer, alltså bekännelsekravet på monarken, som om det bara var en religionsfrihetsfråga. Eftersom den rör monarkens ställning bör den, om man nu vill ha en förändring, bli föremål för en parlamentarisk utredning. Möjligen lyser ett republikanskt nit igenom i några motioner. Vi får väl se om kravet på republik blir ett tungt inslag i herrar Leijonborgs, Könbergs eller Johnsons personvalskampanjer. Innan jag går in på frågan om äganderätten till prästlönetillgångarna vill jag ge regeringen en liten men dock eloge för att man följt minoritetslinjen från kyrkomötet beträffande Lunds domkyrkas speciella ställning. Förslaget är nu att Lunds domkyrka skall behållas som en självständig förmögenhet och utgöra en egen juridisk person. Det finns goda skäl för denna särbehandling, framför allt detta att tillgångarna av historiska skäl uppgår till avsevärt mycket större belopp än som är fallet beträffande andra medeltida domkyrkor. Innebörden av principbeslutet i riksdagen 1995 är att den kyrkliga egendomen skall stå till kyrkans förfogande efter relationsförändringen år 2000 utan stöd av den detaljerade statliga reglering som finns i dag. Regeringen anger i proposition 1997/98:116: "En strävan bör därför vara att i största möjliga utsträckning åstadkomma enkla och överskådliga regler". Mot den bakgrunden föreslår regeringen att stora delar av tillgångarna, bl.a. Kyrkofonden, skall överföras med äganderätt till Svenska kyrkan eller olika organisatoriska delar av detta samfund. Prästlönetillgångarna är beteckningen på kyrkans reella finansförmögenhet i jord, skog och fonder. Förmögenheten har genom århundradena byggts upp genom gåvor och donationer och andra tillskott från församlingsborna. Enligt direktiven 1996 till utredningen om kyrkans egendom hade Kammarkollegiet att utreda hur Svenska kyrkan efter relationsförändringen skulle disponera prästlönetillgångarna. Lagstiftningsmodellen innebär att prästlönetillgångarnas stiftelseliknande karaktär bibehålls. Kammarkollegiet behandlade emellertid även alternativet äganderätt och framhöll att det som talar till detta alternativs fördel är "den klara och enkla lösningen som leder till alldeles otvetydiga förhållanden i det nya läget". Ytterligare ett citat från Kammarkollegiets utredning: "Ägandealternativet är ett radikalt medel att förändra situationen. Det skiljer sig från de övriga alternativen genom den konsekventa upplösningen av alla stiftelsebildningar. Därigenom går det också längst när det gäller äganderättsöverföringar från stiftelser till enheter inom Svenska kyrkan." I sina överväganden fann Kammarkollegiet lagstiftningsalternativet och ägandealternativet likvärdiga från olika utgångspunkter men förordade till slut ändå lagstiftningsalternativet. Bland remissinstanserna vägde det tämligen jämnt, med någon övervikt för lagstiftningsalternativet. Det bör dock noteras att bl.a. Svenska kyrkans centralstyrelse och biskoparna förordade ägandealternativet. Som framgår av propositionshandlingarna stödde ett betydande antal av kyrkomötesledamöterna reservationen i andra kyrkolagsutskottet för äganderätt. Regeringen föreslår dock i propositionen att lagstiftningsalternativet skall tillämpas beträffande kyrkans egendom. Vi anser däremot att äganderättsmodellen är att föredra av flera skäl: För det första innebär regeringens förslag en bestående oklarhet genom att prästlönetillgångarna behåller sin "stiftelseliknande karaktär" och förblir s.k. såsom-stiftelser. Den föreslagna regleringen kan också ses som en stiftelsebildning i sig, vilket kan skapa en konflikt med stiftelselagen. För det andra kan de säregna stiftelserna förmodas innebära onödig byråkrati. De kan också bli en hämmande faktor för de strategiska ingrepp i kyrkans förmögenhetsförvaltning som kyrkan kan tänkas vilja göra. För det tredje innebär äganderätten en så stark garanti för opåkallade ingrepp som det går att åstadkomma i en rättsstat. Slutligen var ju själva grundtanken bakom den historiska reformen att Svenska kyrkan skall bli så självständig som möjligt i förhållande till staten inom ramen för den särskilda lagen om Svenska kyrkan. Det är från denna utgångspunkt som det i principbeslutet sedan anges att egendomen skall stå till kyrkans förfogande. Det förefaller därför motsägelsefullt när regeringen i motiveringen för lagstiftningsalternativet, dvs. inte ägandealternativet, markerar behovet av fortsatt statligt inflytande över kyrkans egendom. Så här står det på s. 99: "Den egendom det är fråga om uppgår till betydande värden. Den har byggts upp under lång tid och under medverkan av hela befolkningen. Det är därför ett allmänt intresse att de ändamål som är knutna till egendomen fullföljs. I lagstiftningsalternativet tar samhället genom riksdagen ett delansvar för att detta sker." Då har vi fortfarande kopplingen till staten, som syftet var att undvika. Bakom formuleringen ligger tvivelsutan också en ideologiskt motiverad skepsis mot äganderätten och en traditionellt socialistisk förkärlek för politisk kontroll. Man märker avsikten - och blir beklämd. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 6.
Ordet går nu till Johan Lönnroth för replik.

Fru talman! Låt mig först yrka bifall till reservationerna nr 1 och 8. År 1848 var ett revolutionernas och upprorens år i Europa. På svenska tidningars kultursidor har man mest uppmärksammat 150-årsjubileet av ett par skrivbordsrevolutionärer som satt på British Museum i Långt viktigare för svensk samhällsutveckling var dock det stillsamma uppror som inträffade i Vallersvik i Frillesås socken och Fjäre härad i norra Halland. Där lät den 21 september 1848 fem vuxna personer döpa sig och bilda den första baptistförsamlingen i Sverige. Detta är födelseögonblicket för Folkrörelsesverige. Baptisterna är vårt äldsta frikyrkosamfund. Frikyrkorörelsen blev en inspirationskälla till nykterhetsrörelsen. Dessa bägge rörelser bidrog på ett avgörande sätt till att vår tredje stora folkrörelse - arbetarrörelsen - valde reformismens och inte revolutionens väg. Men det visste inte de nydöpta 1848. Det de gjorde var en olaglig handling. Konventikelplakatet gav ju Svenska kyrkans präster monopol på att förkunna evangeliet och utdela sakramenten. Flera baptister blev också dömda till landsförvisning. Under det decennium som följde fördes en hård strid om religionsfriheten och statskyrkomonopolet. Konventikelplakatet avskaffades 1858, och två år senare kom dissenterlagen som gjorde det möjligt att utträda ur svenska kyrkan om man inträdde i ett annat evangeliskt samfund. Det var denna strid för religionsfriheten på 1850 talet som förde samman de två grupper - stadsliberaler och väckelsekristna - som sedan dess har utgjort stommen i den organiserade svenska liberalismen. Den liberala kampen för att stärka religionsfriheten har fortgått sedan dess. Det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta innebär ytterligare ett steg mot vidgad religionsfrihet i Sverige. Svenska kyrkan får en friare ställning och blir mer jämbördig med andra religiösa samfund. Den ökade friheten är bra för Svenska kyrkan. Det är också bra för det svenska samhället att en idéburen organisation förs över från statsmaktens sfär till det civila samhället. Men det viktigaste skälet för reformen är att den är ett steg mot ökad statlig neutralitet i trosfrågor. Folkpartiet vill gå längre än utskottsmajoriteten. Vi menar att Svenska kyrkans fria och med andra samfund jämbördiga ställning kan markeras ytterligare. För det första anser vi att formerna för lagreglering och avgiftsuppbörd bör göras så lika som möjligt för Svenska kyrkan och andra samfund. Därför avvisar vi bl.a. att det stiftas en särskild lag för Svenska kyrkan. För det andra anser vi att den kyrkliga egendomen, inklusive prästlönetillgångarna, bör överföras till Fru talman! Jag tänkte till sist uppehålla mig något vid en reservation som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, nämligen den om trosbekännelse för statschefen m.fl. Som ett led i att öka statens neutralitet i trosfrågor föreslås i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag att det statsråd som ansvarar för kyrkofrågorna i regeringen i fortsättningen inte nödvändigtvis måste tillhöra Svenska kyrkan. Det är bra. Men däremot avvisas både i propositionen och av utskottsmajoriteten att motsvarande förändring skall göras vad gäller statschefen. Så länge Sverige har en grundlagsbestämmelse om att statschefen måste ha en viss religiös uppfattning är staten inte neutral i trosfrågor. Så länge staten inte är neutral i trosfrågor råder inte fullständig religionsfrihet. för att mobilisera "hjälp mot turken, den grymme gamle arvfienden" och ett viktigt syfte med den är att "se till, att ej ännu flera laster utbreda sig över Tyskland". Här har vi alltså den konstitutionella grunden för Sveriges Europapolitik. Kungen, liksom prinsarna och prinsessorna, måste vidare för att inte "vare från all successionsrätt utesluten" anse att "alla människor, som äro på naturligt sätt avlade och födda, födas med synd vilken fördömer och även nu medför evig död för dem, som icke pånyttfödas genom dopet och den helige Ande". Vuxendop godtas inte, eftersom augsburgska trosbekännelsen föreskriver barndop. Över huvud taget avvisas väckelserörelsen eftersom det skall finnas en kyrka med ett prästämbete som har monopol på att förkunna evangeliet och utdela sakramenten. Jag måste uppriktigt sagt säga att jag finner det något osympatiskt att leva i ett land där statschefen i konstitutionen åläggs att fördöma mig och alla andra "ogudaktiga människor och djävlar" och hylla uppfattningen att vi efter den yttersta dagen "utan ände skola plågas". Till sist vill jag kommentera något av det Nils Fredrik Aurelius sade om just denna bestämmelse. Han hävdade att det inte finns något direkt samband och att det inte finns något direkt krav på att statschefen och tronföljarna tillhör svenska kyrkan. Det är riktigt. Men som jag visar i mitt anförande bryter bestämmelsen mot principen om statens neutralitet i trosfrågor. Nils Fredrik Aurelius andra argument var att vi som förespråkar den fjärde paragrafens avskaffande i successionsordningen skulle vara republikanskt anstuckna. Det må så vara i vissa fall, men jag tror icke att man skall se viljan att ta bort paragrafen som ett uttryck för republikanism. Det kan snarare vara tvärtom. Jag tror att det var Tingsten som en gång apropå denna paragraf sade att konungen antingen tror på den augsburgska trosbekännelsen, och då är han galen och måste avsättas, eller så tror han icke på den, och då bryter han mot grundlagen och måste avsättas i alla fall. Möjligen är det de som värnar om monarkin som bör fundera på om man inte skall stryka denna paragraf i successionsordningen.

Fru talman! Det var onekligen ett nytt och intressant argument för monarkin som formulerades på slutet, och de märgfulla citaten var också intressanta. De visar väl dock framför allt att nämnda bestämmelser icke kan tolkas efter bokstaven utan får ses med en viss historisk förståelse. Det är egentligen inte min uppgift att förklara varför regeringen inte har lagt fram något förslag om förändring av regeringsformen och successionsordningen i detta avseende. Vi har helt enkelt förståelse för att man inte har gjort det. I detta sammanhang tycker jag att det räcker med det argument som jag faktiskt antydde. Då menar jag det som Anders Johnson kallade "det första argumentet", nämligen att en konstitutionell fråga som har med monarkens ställning att göra, som den formuleras i regeringsformen och på annat sätt i grundlagarna, bör utredas. Den bör utredas icke bara som varande en religionsfråga, utan i så fall genom en parlamentarisk utredning. Bekännelsekravet är en väldigt tung paragraf i åtskilliga regeringsformer. Jag vill minnas att det var 2 § i 1809 års regeringsform, exempelvis. Det är ändå konstitutionellt otillräckligt att bara se en sådan förändring beträffande monarkens ställning som en religionsfrihetsfråga.
Fru talman! Man kan tycka att formuleringarna i trosbekännelsen är av mer historiskt intresse. Man skall inte ägna sig åt husförhör i konungahuset och ta reda på om de verkligen känner till och tror på alla bestämmelser. Det jag hävdar är den grundläggande tanken att det är fel att i grundlagen föreskriva att statschefen skall ha en viss religiös uppfattning i ett mångetniskt samhälle. Den principen är så pass enkel att det inte fordras någon parlamentarisk utredning för att ta ställning till om man är för eller emot detta. Frågan var faktiskt uppe i riksdagen när man senast ändrade successionsordningen, nämligen då man införde kvinnlig tronföljd. Frågan är icke på något sätt ny. Riksdagen kan med gott samvete bifalla reservationen.
Fru talman! Den uppfattning som jag gör mig till tolk för här är heller inte alldeles ovanlig bland jurister. Jag vet att exempelvis juridiska fakulteten i Lund formulerade sig ungefär som jag gjorde nyss när man hade synpunkter på Kyrkoberedningens förslag, som berörde denna fråga. Personligen ser jag paragrafen som en lämplig historisk erinran och ser gärna att den finns kvar, eftersom den i själva verket icke gör någon skada. Om man skulle anse att den bör tas bort av principiella skäl - en uppfattning som i och för sig är fullt begriplig och som jag kan förstå - vidhåller jag att man måste göra en mera genomgripande konstitutionell utredning av hela frågan och inte bara se den som en biprodukt av det faktum att Svenska kyrkan i väsentliga avseenden frigörs från staten år 2000.

Fru talman! Det är ytterligare ett steg i en historiskt nödvändig utveckling som tas i och med denna debatt och det beslut som kammaren kommer att fatta. Fädrens kyrka i Sveriges land, som det en gång hette, kommer att ha en annan relation och i fortsättningen verka som en självständig organisation vid sidan av staten. Arbetarrörelsen och dess vänster, liksom liberalerna som Anders Johnson redogjorde för, har alltid haft en principiell syn på kyrkans skiljande från staten. Vi har också en religionsfrihetstanke som innebär att staten förhåller sig neutral i trosfrågor. Trosfrågor skall behandlas som den enskilde medborgarens personliga frågor. Staten skall inte särbehandla trossamfund i något avseende. Därför bör det, enligt vår mening, inte finnas en särlagstiftning för den Svenska kyrkan. I stället bör lagen om trossamfund omfatta alla samfund. De paragrafer som krävs, kanske framför allt övergångsmässigt, och som gäller Svenska kyrkan kan då rymmas i en sådan allmän trossamfundslag. Om detta hade vunnit majoritet i utskottet skulle utskottet ha kunnat utarbeta nödvändiga lagtexter om det.

Det är ju vad den här s.k. uppbördshjälpen handlar om. Detta är att särskilja och särbehandla de religiösa organisationerna. Samtidigt har vi haft en månghundraårig statskyrka i vårt land. Det är klart att det krävs en övergångstid för Svenska kyrkan. Den har ju vant sig vid att få hjälp med denna uppbörd. Därför kan man med mild hand låta Svenska kyrkan få ett tidspann om maximalt tio år på sig för att införa en ny ordning där den själv kan hantera sin medlemsavgiftsindrivning. Under denna period kan den få statlig hjälp. I övrigt tror vi inte på likabehandlingen. Det blir ju olikabehandling gentemot alla andra idéburna organisationer som inte får denna statliga hjälp. Vidare torde det kunna komma att strida mot 2 kap. 2 § i regeringsformen som stadgar att ingen skall tvingas att ge till känna sin åskådning i bl.a. religiöst hänseende till det offentliga. En styrelse eller en majoritet i en religiös församling kan t.ex. besluta om en sådan statlig uppbörd och därmed ålägga medlemmar att uppge sin övertygelse även om de skulle ha samvetsbetänkligheter mot detta om de önskar kvarstå som medlemmar. Vidare finns det ju ett element av att staten skall godkänna dem för vilka uppbördshjälpen skall ges. Och det strider också egentligen mot principen om statlig neutralitet i trosfrågor. Därför har vi yrkat avslag på detta. Det är alldeles riktigt, som Anders Johnson har argumenterat för, att grundlagen bör återge verkligheten. Vi menar att stadgandet i 4 § i successionsordningen om den augsburgska trosbekännelsen därför bör utmönstras. Det återspeglar sannolikt inte det verkliga förhållandet. Vi skall ha en grundlag som återger verkligheten. På den punkten delar jag helt Folkpartiets uppfattning, och vi har ju också en gemensam reservation om detta. Fru talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 4. I övrigt står jag också bakom reservationerna 1 och 8, till vilka det redan yrkats bifall.

Fru talman! Vi tar nu nästa steg i riksdagens arbete med frågan om staten och trossamfunden och denna historiska reform. Det är möjligt att begreppet historisk reform används så ofta att det på något sätt undergräver dess riktiga värde. Men här rör vi oss i ett tidsperspektiv med åtminstone 1 000 år, kanske nästan 1 200 år, av kristendomens inflytande i Sverige. Maja Hagerman redovisade i sin bok Spåren av kungens män ganska intressant hur det här sambandet faktiskt såg ut från 1000-talet och framöver. Olof Skötkonung döptes troligen hemma i Västergötland och gav en ny bild av vad kungamakten kunde vara. Ett arvsrike kunde etableras och därigenom, med ett rotsystem som började i kyrkans mission ifrån Hamburg och Bremen, en kung som samlar svearna och götarna. Sedan växer nationen Sverige fram. Här kan vi se i vad mån vi rör oss i ett mycket speciellt historiskt sammanhang. De här tre enheterna, kyrkan, kungen och staten, har sedan haft en lång och månghundraårig gemensam historia. Den blommade kanske ut riktigt tydligt i lagstiftningen i samband med reformationen. Då blev det naturligt för de svenske att tillhöra den svenska nationen, följa kungen, gilla eller ogilla honom och vara en troende lutheran. Så såg det ut. Vad som hänt sedan dess är ju att vi av olika skäl har sett hur staten, kyrkan och kungen blivit alltmer urskiljbara enheter i vårt samhälle. Sammanblandningen har blivit allt mindre. Det borgerliga samhället har, vid sidan av de kyrkliga strukturerna, fortfarande en indelning som har rötter i det katolska Sverige. Vi har fått en tydligare funktionsskillnad och ett tydligare innehåll i dessa tre enheter. Det här är ett perspektiv som man kan ha på frågan. Nu fattar vi faktiskt ett av de slutliga besluten för att på ett modernt sätt beskriva ett modernt samhälle. Fru talman! Det är också en historisk reform på det sättet att vi inte springer ifrån historien. Vår utgångspunkt och vår förankring av de beslut och förslag som nu läggs till lagstiftning och grundlagsändring som rör de här frågorna är att historien på något sätt tillåts leva kvar. Jag är inte alldeles säker på att vi nu fattar beslut som kommer att ha tusenåriga eller ens femhundraåriga räckvidder. Jag kommer tillbaka till det strax. Vad beslutet rymmer är inte bara att den numera för sig stående staten markerar sin neutralitet i religionsfrågor, för det har vi gjort på olika sätt tidigare genom att ge medborgarna en allt större och en i dag alldeles naturlig självständighet och rätt att välja att vara med i ett trossamfund eller att välja att låta bli att vara med i ett trossamfund. I reformen har man också hittat en ton som jag tror har varit alldeles nödvändig för dess genomförande. Det är att staten inte bara är förment neutral utan också ser värdet av värdebärare i det svenska samhället, men inte fast knutet till en kyrka eller en religion utan till en religiös mångfald. Därför är reformen alldeles utmärkt, och jag menar att den går längre än många har ansett i debatten. Det är genom lagen om trossamfund som den rättsliga och juridiska formen erbjuds alla trossamfund, lika och gemensamt. Det ger en möjlighet för varje trossamfund att i enlighet med sin tradition - som skiljer sig ganska mycket åt mellan katolska kyrkan, ortodoxkyrkor, lutherska kyrkan, muslimska organisationer och de olika frikyrkorörelser - forma en verksamhet som man själv känner igen och som stämmer med ens teori och uppfattning. Därför är lagstrukturen nu sådan att hela reformen grundas på lagen om trossamfund, medan det finns en särskild lag om Svenska kyrkan som så att säga hjälper till att överbrygga de förändringar som nu sker. Jag kan mycket väl tänka mig att de här lagarna inom en tidsperiod av kanske 10, 100 eller 500 år kan behöva ändras. Lagstrukturen är sådan att lagen om Svenska kyrkan mycket väl kan lämnas till förmån för den grundläggande struktur som nu läggs fram. Det finns många frågor som berörts. Man kunde diskutera vad som egentligen är och kvalificerar en statskyrka. Ute i Europa ser det oerhört olika ut. Kanske kommer vi tillbaka till det. Det finns även andra frågor som vi kommer att återkomma till i nästa proposition och där man redogör för hur vi skall hantera begravningsfrågorna och stöd till olika trossamfund. Det är våra beslutsområden här i riksdagen. För trossamfundens del återstår också en hel del frågor, och det gör att de beslut som vi nu står inför att fatta i den här riksdagen och som den kommande riksdagen kommer att fatta innebär en vitalisering för de trossamfund som finns, men väl särskilda från stat och kung. Jag yrkar att vi beslutar i enlighet med KU20 och att de reservationer som finns avslås.
Fru talman! Det var mycket intressanta historiska utblickar. Jag är ledsen om jag tvingas ta upp en något mer trivial aspekt i en kort replik. Det gäller kyrkans förmögenhet och hur kyrkans tillgångar skall disponeras av kyrkan. Det är inte alldeles utan betydelse när vi nu får en mera självständig kyrka. Jag vill formulera frågan på detta sätt: Tycker inte Pär-Axel Sahlberg att det vore tydligare utifrån själva denna reforms grundtanke att kyrkan fick förvalta även sin reella finansförmögenhet, de s.k. prästlönetillgångarna enligt en äganderättsmodell? Jag syftar på den som förts fram av Kammarkollegiet i utredningen. Det innebär att man på ett tydligare sätt markerar kyrkans självständighet och egen kapacitet att hantera sina tillgångar. Det innebär också en del andra fördelar beträffande minskad byråkrati och försvunnen oklarhet beträffande det s.k. såsom-stiftelsebegreppet. Vore det inte bättre alltså utifrån själva grundtanken med denna historiska reform att Svenska kyrkan fick disponera sina tillgångar med äganderätt?
Fru talman! Jag hoppades att Nils Fredrik Aurelius skulle ta upp frågan eftersom jag inte hann med det i mitt anförande. Jag kan inte riktigt se att det är självklart vilket av dessa alternativ som allra bäst just nu gagnar saken.

Då finns det alltså en genial lösning som tydliggör förhållandena och som möjligen kan ge en öppning för ett nästa steg i framtiden. Det är att hålla fast vid ändamålsbestämmelserna. Det här är historiskt betingat på det sätt som jag tidigare beskrev. Dessa tre enheter har växt samman. Det går inte att där klarlägga ett renodlat lagfaret ägarförhållande, men ändamålet är alldeles solklart. Det skall vara till kyrkans förkunnelse. Det kan man nå på olika vägar. Jag delar regeringens bedömning och utskottets förslag om att lagstiftningsalternativet i det här läget är det lämpligaste sättet att ta det här steget.
Fru talman! Det kan naturligtvis finnas en viss ideologisk grundskillnad som slår igenom - det antydde jag också - förhållandena i kyrkomötet. Den borgerliga sidan och de s.k. politiskt obundna förordade äganderättsalternativet. Sedan kan jag hålla med om att det rent praktiskt och på kort sikt inte förefaller vara så stor skillnad mellan de olika alternativ som nu är aktuella - lagstiftningsalternativet och äganderättsalternativet. Jag kan ändå tycka att det hade varit lämpligt att på ett tydligare sätt markera kyrkans nya självständiga ställning genom att välja äganderättsalternativet. Det är riktigt som Pär-Axel Sahlberg säger att det finns vissa oklarheter på vilken nivå exempelvis äganderätten skall läggas i olika avseenden inom kyrkan. Om man nu har tänkt sig att kyrkan skall vara självständig är det faktiskt rimligt att man själv får försöka att med det goda uppsåt som säkert finns där lösa de här problemen. De är inte på något sätt olösliga juridiskt eller på annat sätt. Det som jag ändå tycker är litet konstigt i själva argumentationen är att det vid ett sådant här trots allt frigörande av kyrkan fortfarande skall vara nödvändigt att riksdagen, med propositionens ord, skall ta ett delansvar för att kyrkan lever upp till sitt ändamål med denna egendom.
Fru talman! Nils Fredrik Aurelius sade också i sitt huvudanförande att det här kunde vara ett uttryck för en traditionell socialdemokratisk eller socialistisk förkärlek för kontroll. Men jag skulle inte vilja se det så alls utan möjligen som en kapitulation inför det svåra faktum att man inte riktigt kan utröna och utreda ett bestämt ägarförhållande. Jag tror att Nils Fredrik Aurelius gör det litet för enkelt för sig genom att säga att det fanns en politisk skillnad i kyrkomötet som markerade det här. I remissvaren finns det en annan indelningsproblematik, och det är att små församlingar, pastorat och enheter, gärna såg lagstiftningsalternativet, medan större gärna såg ett ägarförhållande. Det beskriver något annat förhållande i kyrkan där det finns en oklarhet. Nu talar vi inte om kyrkans egendom i allmänhet utan just det som är knutet till prästlönetillgångarna. Att det skall finnas en viss kontroll kvar från statsmakterna betraktar jag som en formalitet. Det var måhända slarvigt uttryckt, men det är nödvändigt för att lagstiftningen på det här sättet skall kunna knytas till det som är riksdagens kompetensområde. Men det är inte fråga om att vare sig gå in och röra i ägarförhållandet eller göra en återbäring till staten, vilket i och för sig teoretiskt skulle kunna vara möjligt. Det är bara ett sätt att gardera det långsiktiga ändamålsförhållandet. Det är det som klargörs. Det innebär inte att man försämrar möjligheterna för kyrkan att t.ex. sälja egendom, utan då är det omskapat i annan form som skall tjäna ändamålet.
Fru talman! Jag vill uttrycka min uppskattning för den välformulerade framställning som Pär-Axel Sahlberg gjorde av bakgrunden till och betydelsen av det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta. Jag kan i stort sett instämma i allting som Pär-Axel Sahlberg sade, men jag har en fråga. Pär-Axel Sahlberg beskriver en allmän samhällelig utveckling av ökad statlig neutralitet i trosfrågor och av en ökad kulturell mångfald i det svenska samhället. Tycker då inte Pär-Axel Sahlberg att det är en naturlig konsekvens av detta att också successionsordningens § 4 avskaffas?
Fru talman! Jag vet inte om det är den sena timmen på dygnet eller den långt framskridna tiden av denna mandatperiod som föranleder den stora vänligheten, men jag skulle gärna vilja säga att Anders Johnsons hänvisning till 1848 års baptistdop hemma i min kommun numera är en alldeles utmärkt ingång till den totala problematiken. Vi har därför anledning att föra ett samtal som kanske är litet ovant för kammaren i en sådan här gemensam fråga. Dock tycks statschefsfrågan vara en stor angelägenhet. I den utredning som föregick propositionen hade jag tillfälle att mot den historiska bakgrund som jag tidigare kort redogjort för beskriva att historiska skäl har vävt samman de tre enheterna kyrkan, kungen och nationen. Det är inte så underligt, med den utveckling som vi har haft, inte minst under 1800-talet men framför allt under 1900-talet, att det är så tydligt att kungen - låt mig uttrycka det så - står på sina egna ben, nationen/staten på sina och kyrkan från år 2000 på sina. Jag tycker inte riktigt att man skall göra de bindningar som finns dels i övergångsbestämmelser i regeringsformen, dels i successionsordningen till en fråga för kyrka-stat-problematiken. Att detta i stället bör utredas i ett annat sammanhang är egentligen det enda som regeringen säger i propositionen. Detta får en del konsekvenser just för de historiska förhållanden som vi har berört. Det finns därför måhända annan anledning att titta över de här frågorna. Det föreskrivs t.ex. att prinsar och prinsessor skall uppfödas inom riket, med vad det innebär tillsammans med bekännelsekravet. Jag har alltså inte så stora problem med det här i detta sammanhang och tycker inte att det skall göras till en religionsfrihetsfråga.
Fru talman! Jag vill tolka det som positivt att det ändå finns en öppenhet att diskutera den här paragrafen. Pär-Axel Sahlberg kommer sannolikt att rösta emot reservation nr 8 i morgon, men jag tycker inte att han har framfört några tunga sakliga argument som från hans sida omöjliggör en diskussion om att se över den här paragrafen. Vi får då se fram emot att det kanske under nästa mandatperiod kan tas ett par steg framåt, även om det finns möjlighet för riksdagen att ställa saken till rätta redan i morgon.
Fru talman! Det är nog så, Anders Johnson, att jag också i morgon röstar för utskottets hemställan - med en viss envishet, trots vänligheten här under aftonen. Jag gör det med gott samvete. Jag tycker att det är ett bra förslag till beslut. Det hänger samman med att vi nu så tydligt klargör vad den här reformen innebär. Den innebär ett jämställande av de olika trossamfunden och ett bejakande av deras möjligheter att verka i enlighet med sina egna traditioner. Där hör statschefsfrågan inte naturligt hemma. Jag tycker därför att vi har anledning att fortsatt fundera över de olika konstitutionella förhållandena. Jag uppskattar dock att Folkpartiet i den här frågan har hängt upp sin argumentation kring statschefsfrågan och lämnat den litet envetna hållning som man hade i samband med principbeslutet i december 1995 och även i motionerna inför det här beslutet, där man gör så mycket väsen av att det nu tas fram två lagar och på det här sättet beskriver överföringen från det gamla systemet till det nya. Man tonar ned den kritiken. Detta gör att det finns en oerhört stor enighet bakom det beslut som vi nu skall fatta. Jag tror att saken mår väldigt väl av det. Det gäller faktiskt för hela landet, för att inte tala om alla trossamfunden.

Fru talman! Också jag vill gärna fortsätta i den vänliga stil som har karakteriserat det här meningsutbytet. Jag tror att vi i riksdagens kammare skulle må väldigt väl av att ha en artig och vänlig stil mot varandra i flera ärenden. Jag tycker att de föregående talarna har varit kvicka, välformulerade, kunniga och klargörande i sina anföranden och repliker. Riksdagen har all anledning att vara till freds med det beslut som vi nu kommer att fatta om en hållbar relation mellan staten och Svenska kyrkan. Staten har ju fr.o.m. Gustav Vasa styrt kyrkan. Sedan Alva Myrdals utredning på 1960-talet har regeringar förgäves försökt finna allmänt acceptabla former för förhållandet mellan kyrkan och staten som passar för vårt mångkulturella samhälle. Centerpartiet har årtionden igenom slagit vakt om en öppen folkkyrka i hela landet, ekonomiskt stödd av oss alla. Detta har mycket starkt gehör hos svenska folket, oavsett om man går i kyrkan och anser sig vara kristen eller ej. Man ändrar inte på fyrahundraåriga traditioner utan vidare. De enastående märkliga kyrkobyggnaderna, som uppfördes av socknens folk, lämnar man inte över till en liten aldrig så from religiös grupp. De tillhör alla. Vi är tacksamma för den högtstående kultur som en god ekonomi möjliggjort, med välvårdade byggnader, stor konst och kvalificerade musiker, som kunnat ge ovärderliga upplevelser både för kyrkobesökare och körsångare i alla åldrar. Även de som tillhör andra samfund är delaktiga i Svenska kyrkans kulturella värden. Den värme och värdighet som kyrkan kan ge vid livets högtidsstunder vill få mista. Och vi vill behålla den trygghet som det innebär att kyrkan står där, öppen också för tvivlare och likgiltiga, om vi skulle behöva den en gång, öppen för alla som vill tillhöra henne, utan krav. Ingen regering har ens försökt sig på att utmana folkviljan, och vi har dragits med övergångsbestämmmelser i regeringsformen sedan 1970-talet. Nu var tiden mogen, och kyrkominister Marita Ulvskog har i samråd med Centerpartiet lyckats förena offentliga utredningar och inomkyrkliga utredningar med breda remisser bl.a. till varenda församling och kommit fram till ett förslag som fått mycket stor uppslutning. Centerkvinnorna vill understryka hur viktigt det är att kyrkan nu har kvinnliga präster och att det måste bli slut med trakasserier mot dem. Jesus bröt mot den massiva mansdominansen i sitt samhälle och omgav sig med både män och kvinnor. Det var oerhört revolutionerande på den tiden. Han gav uppdraget åt Maria Magdalena att först av alla tala om för bröderna att han uppstått från de döda. Både mäns och kvinnors erfarenhet behövs för att förstå och uttolka Bibeln och förvalta sakramenten. Därmed förmedlas också den djupa kristna vissheten om alla människors lika värde. Kyrkominister Karl Boo lät jämställdhetslagen göra det självklart att kvinnor har lika rätt till prästämbetet som män. Vår motion har fått en tillfredsställande behandling i och med att utskottet på s. 22 i betänkandet säger att jämställdhetslagens bestämmelser i princip också fortsättningsvis kommer att gälla för I dag tar vi de grundlagsändringar som, om de bekräftas av den nyvalda riksdagen i höst, kommer att ge Svenska kyrkan och de religiösa samfunden en grundlagsfäst roll i samhället fr.o.m. den 1 januari år Fru talman! Det känns högtidligt, även om beslutet inte omges med några yttre fanfarer. Jag är stolt över att ha fått vara med i KU vid detta historiska beslut och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det har varit väldigt intressant att höra historiken omkring det här betänkandet. Jag tänker inte föra historiska resonemang. Jag skall vara mycket kortfattad och närmast avge en röstförklaring. Vi har ju ingen representation i konstitutionsutskottet. Det som är viktigast när vi nu arbetar med Svenska kyrkans skiljande från staten är att Svenska kyrkan blir fristående och självständig och får besluta i egna angelägenheter. Det är huvudsyftet. Regeringen har nu föreslagit att man skall införa två lagar, en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan. Svenska kyrkan kommer därmed att i ett par avseenden behandlas litet annorlunda än övriga trossamfund. Det hade kanske för många varit naturligast att införa en lag. Man hade tyckt att det hade varit mera rättvist. Man kan ibland höra sådana kommentarer, och det finns ett visst fog för det. Men regeringen och framför allt svenska folket ställer andra krav på trossamfundet Svenska kyrkan än på övriga trossamfund. Detta långa förhållande i flera hundra år innebär att man inte ändrar på det så snabbt. Jag tror att det är viktigt att gå varsamt fram. Svenska kyrkan har funnits i svenska folkets vardag, ofta mitt i byn, och det kan man inte bortse från. Det finns kulturella historiska värden som Svenska kyrkan mer än något annat representerar. Det är många människor som har vuxit upp med Svenska kyrkans närvaro i fest, i glädje men också i sorg. Just detta att det är en folkkyrka har människor tagit till sig. Därför tycker inte vi att det är rimligt att jämföra Svenska kyrkan med andra samfund och begära att man skall vara rättvis och att det skall vara lika för alla trossamfund som läget är i dag. Det är möjligt, och jag tror att det kommer att bli så, att vi framöver kommer att se förändringar. Men de förändringar som sker nu är kanske så långt vi skall komma. Regeringen talar om vad ett trossamfund är. Mycket kort uttryckt är det en gemenskap för religiös verksamhet i vilken ingår att hålla gudstjänst. Det är mycket enkelt och rakt, och jag tycker att det är fint formulerat. Vidare föreslår regeringen att religionsfrihetslagen upphävs. Jag vill nämna det därför att jag har hört funderingar om det innebär några förändringar i religionsfriheten. Det gör det inte. Dessa bestämmelser överförs till andra lagar. Frihet till religion och från religion är viktigt, och det skall vi behålla. Det är viktigt för alla samfund, både Svenska kyrkan och de andra. Svenska kyrkans lag understryker att det skall vara en evangelisk luthersk kyrka, en öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och rikstäckande. Det tror jag att vi vill ha kvar. Även om det är kyrkans inre angelägenheter är det viktigt för svenska folket att känna att det fortfarande har en delaktighet i dem. Vi skall inte fjärma Svenska kyrkan från svenska folket, även om den frigörs från staten. Jag vill understryka att vi står bakom vår motion, men vi har inga reservationer, eftersom Kristdemokraterna inte är representerade i konstitutionsutskottet. Däremot kommer vi att stödja reservation nr 6, som är helt i linje med en av våra hemställanspunkter.
Fru talman! Jag vill inte säga detta i polemik med Fanny Rizell, utan bara därför att det inte skall råda någon missuppfattning om Folkpartiets ståndpunkt. Vi vill ha en lag, inte två lagar. Det innebär inte att vi för den skull säger nej till att man inom denna lag har särbestämmelser. Det finns en rad praktiska och andra skäl till att Svenska kyrkan under överskådlig tid måste ha särskilda bestämmelser och en särskild behandling. Men vi vill ha en lagteknisk utformning som gör att det blir så enhetligt som möjligt. Att vi vill ha en lag innebär i och för sig icke att det skall vara identiskt samma lagreglering för Svenska kyrkan som för andra trossamfund.
Fru talman! Man kan göra så. Men det är väldigt mycket som kommer att hända i framtiden. Jag tror att man vinner på att resonera så. Kanhända är detta en framtidsvy att det blir en lag för alla samfund. Jag har ingenting emot det. Jag kan se det i andanom. Men jag tror att detta fungera bra i dag. För hur lång tid vet jag inte.
Fru talman! Jag skulle bara vilja klargöra och göra en kommentar till det Fanny Rizell sade. Särställning eller inte har diskuterats under hela den här reformens tid. Jag ser möjligen en aspekt på detta som gör att jag hellre betonar det jämställda förhållandet, men där vi av historiska skäl har behövt behålla ett antal spår i marken som klargör att Svenska kyrkan som vi har i dag också är den som kommer att finnas, fast delvis på andra rättsliga grunder, efter millennieskiftet. Det är också fråga om religionsfrihet. Fanny Rizell påpekar alldeles riktigt att religionsfrihetslagen upphävs. Den paragraf som Fanny Rizell talar om kommer att ingå i lagen om trossamfund. Själva religionsfriheten slås numera fast dels i regeringsformen, dels i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Religionsfriheten är en oerhört stark grund för vårt samhälle men också för denna reform. Det är alldeles riktigt. Jag skulle vilja att vi nedtonade resonemanget om att det är en särställning för Svenska kyrkan. Det är en respekt för såväl Svenska kyrkan som för övriga trossamfund att få verka dels i enlighet med sitt innersta uppdrag, dels i enlighet med sin tradition. Det är därav vi får den lagstiftningsstruktur som vi också står bakom.
Fru talman! I stort sett är det mer som förenar än som skiljer trossamfunden åt, och de har samma behov. Det kan jag hålla med om. Man kanske inte markerar skillnaderna på det sättet. Jag vill snarare se det som en övergångsperiod. Alla de förändringar som behöver göras kan inte göras på en gång. Det viktiga har skett. Det är just att Svenska kyrkan får bestämma i egna angelägenheter.

Fru talman! Självfallet är arbetsformerna i riksdagen av en alldeles speciell betydelse för den politiska roll som riksdagen har att spela. Det vore naturligtvis väldigt frestande att nu ta upp en principdebatt om vilken roll riksdagen egentligen spelar och hur man genom att förbättra arbetsformerna skulle kunna stärka riksdagens betydelse ytterligare. Att å andra sidan vid denna tidpunkt på dygnet ge sig in på något sådant tror jag inte skulle vara helt populärt. Jag är inte heller säker på att så förfärligt många skulle nappa på den krok som man då slänger ut. Jag vill därför i stället begränsa mig till att se på detta betänkande med förslag från såväl talmanskonferensen som Riksdagens revisorer, delvis med anledning av revisionsutredningen, och även förslagen i de 39 motioner som har avlämnats. Jag kan redan nu säga att vi moderater självfallet står bakom alla de reservationer där moderata namn förekommer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 2. De frågor som tas upp i detta betänkande är mycket varierande. Det rör sig från relativt små frågor som stadfästande av praxis för debattreglerna till krav på en allmän översyn av budgetprocessen och också ett upptagande av arbetet med den viktiga revisionen. I många fall har enighet uppnåtts i utskottet. Men i en del andra fall finns skiljaktigheter. Vi moderater kan notera att vi på några punkter har en mening som avviker från utskottsmajoriteten. Vi följer upp en del av våra motioner i reservationerna. När det gäller exempelvis antalet ledamöter i utskotten menar vi att man skyndsamt borde gå tillbaka till ordningen med 15 ledamöter. Det skulle ge större stabilitet åt hela systemet. Dessutom skulle det medföra att man lättare skulle kunna få fram suppleanter för att tjänstgöra i olika hänseenden. Vi motsätter oss namnbytet på jordbruksutskottet till MJU, miljö och jordbruksutskottet. Vi har där framför allt två skäl. Det ena, och det är inte minst väsentligt, är att det också finns andra utskott än jordbruksutskottet som sysslar med miljöfrågor. Trafikutskottet gör det, bostadsutskottet gör det och arbetsmarknadsutskottet gör det - för att nu bara ta några exempel. Ett namnbyte skulle lätt kunna ge föreställningen att det enbart är jordbruksutskottet som skulle syssla med de här frågorna. Ett andra skäl till att motsätta sig namnbytet är att det skulle bli fråga om ett dubbelnamn. Sådana har man konsekvent försökt att undvika av praktiska skäl. Vi moderater har också tagit upp en annan käpphäst, nämligen kravet på ledamöternas placering i den här salen. Vi ledamöter sitter ju nu valkretsvis. Vi menar att det säkert skulle leda till större vitalitet och litet mer spänning i riksdagen om ledamöterna i stället grupperades partivis. Då kanske det t.o.m. skulle bli så livaktigt att fru talman skulle ha svårt att kunna hålla reda på de obändige i salen. Och inte minst det vore ju en sensation i svensk politik! Andra frågor där vi har avvikande meningar är när vi ställer krav på största möjliga restriktivitet när det gäller uppskov med ärenden. Vad vi har sett här nu under våren har ju inte varit precis helt stimulerande. Jag tänker på anhopningen av propositioner i mars och anhopningen av propositioner mot slutet av sessionen som man i stället vill skall behandlas i höst. Här behövs en ordentlig restriktivitet. Vi moderater efterlyser obligatoriska utgiftstak och utgiftsramar för att få en större stadga i budgetprocessen. Det finns ju nu en viss möjlighet till val för regeringen. Vi vill också ha en fortsatt utredning av möjligheten av att införa ett nytt självständigt revisionsorgan - allt i enlighet med den gemensamma motion som har lagts fram från Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Dessutom kan jag konstatera att vi moderater kommer att stödja reservation nr 10 där man vill göra besvarandet av interpellationer obligatoriskt för statsråden. I övrigt tycker jag att det har varit en hel del förändringar till det bättre som förts fram här. En fråga som naturligtvis är besvärlig är vad som kommer fram från Riksdagens revisorer med krav på förändringar och bättre stadga. På sikt vill vi alltså ha ett självständigt, nytt organ, men i avvaktan därpå finns det naturligtvis anledning att nu genomföra etapp nr 2 i enlighet med det beslut som fattades redan av 1994 års riksdag.

Fru talman! Till detta betänkande har lämnats en rad förslag från utskottet som vi är eniga om och som jag vill betona. Det gäller bl.a. att budgetprocessen skall följas upp, och att det till den på något sätt skall knytas en resultatrapportering. Det tror jag är oerhört viktigt för att vi skall kunna kontrollera om budgetprocessen har den effekt som vi förväntade oss att den skulle ha för demokratin. Man skall tydligt kunna utkräva ansvar och man skall tydligt kunna se att regeringen regerar och oppositionen opponerar. Jag tycker att det är bra att vi är eniga om det. Jag tycker också att det är viktigt att den riksdagsrevisionsförstärkning som vi 1994 var överens om nu genomförs, även om man drar ut den ekonomiska förstärkningen på tre år. Fru talman! Jag tror att det förslag som utskottet är enigt om och som innebär att det skall komma ett försök med samlade voteringar i början på nästa mandatperiod för att skaffa erfarenhet av hur detta fungerar också tillhör det som kan vitalisera kammararbetet. Jag tror nämligen att om vi skall få ett vitalt arbete - att vi är i kammaren och deltar i debatterna - måste vi kunna få utföra arbete här i kammaren. Jag tror faktiskt, fru talman, att man skulle kunna organisera det hela så att man på de bortersta bänkarna hade tillgång till datorer. Då skulle man kunna känna att man samtidigt som man lyssnar och är beredd att delta i debatten också kan svara på brev eller över huvud taget göra det som allmänheten förväntar sig av oss. När det gäller utskottsorganisationen tror jag att de förändringar som föreslås på lång sikt och historiskt sett är oerhört små. Vi kommer att på 10-15 års sikt se mycket större förändringar av utskottsorganisationen och av hur man över huvud taget fördelar det beredande arbete som sker i riksdagen. Vi i Folkpartiet har några reservationer till betänkandet. Den jag yrkar bifall till, nr 5, är en för åtminstone de partier som har ganska få ledamöter en väldigt viktig reservation. Vi säger nämligen att under tiden som den allmänna motionstiden löper bör och skall inte regeringen lämna andra förslag som riksdagspartierna samtidigt skall svara på. Under den senaste allmänna motionstiden kom en oerhört viktig invandrarpolitisk proposition som också skulle besvaras. Det beredde åtminstone oss i Folkpartiet stora svårigheter att kunna svara på ett korrekt, bra och genomtänkt sätt på den. Reservation 10, som jag inte yrkar bifall till men som vi i Folkpartiet naturligtvis står bakom, gäller att det enligt riksdagsordningen skall bli självklart och obligatoriskt att svara på de interpellationer som lämnas till regeringen. Reservation 12, som jag yrkar bifall till, gäller Folkpartiets idé om att riksdagen skall föreläggas en lag om riksdagskontrollkommission på ungefär motsvarande sätt som den norska Lundkommissionen. Fru talman! Låt mig få använda en liten kort stund för att tacka för mig och för mina 13 år här i riksdagen. Jag tackar mina riksdagskamrater från alla partier, mina utskottskamrater och utskottets kansli för ett mycket intellektuellt stimulerande motstånd och samarbete. Inte minst, fru talman, vill jag också till fru talman och övriga talmän framföra ett stort tack för ett insiktsfullt och demokratiskt ledarskap.

Fru talman! Att något bör göras åt riksdagens arbetsformer visas väl också av närvaron under denna debatt. Den borde egentligen skära genom alla partilinjer och den borde angå alla riksdagsledamöter oavsett vilket utskott de sitter i. Den borde kunna ha ett utomordentligt brett deltagande av riksdagsledamöter eftersom den gäller riksdagens och riksdagsledamöternas arbetssituation, men också riksdagen som ett organ för demokratisk maktutövning och demokratiskt beslutsfattande. Vi kan i dag se angrepp på riksdagen. De kommer från alla möjliga håll. Det är angrepp på politiken och på riksdagens inflytande. Riksdagen framställs t.o.m. i vissa annonser som antingen ett ställe där det sovs eller ett ställe som - i en annons för någon halvkommunal festival - kallas för en cirkus. Det är egentligen i djupare mening attacker mot demokratin som döljs i de här budskapen, och det har vi anledning att se utomordentligt allvarligt på. Det finns en sorts odlade mytföreställningar där man angriper det politiska och demokratiska beslutsfattandet till förmån för t.ex. marknadsmakt, expertvälde och liknande. Vi har sett tendenser sedan vi kom med i EU att makt förskjuts från riksdagen till regeringen, till tjänstemännen och till makthierarkier på den internationella arenan. Därför är det ganska angeläget att riksdagen, och här tror jag att det finns en utomordentligt bred samfälldhet, försöker värna sin roll och sitt anseende. Riksdagen måste också söka värna sina möjligheter, och ta sig sina rättigheter, att vara det organ som skall leva upp till vad som stadgas i regeringsformen: att vara folkets främsta företrädare. Det betyder att riksdagen också i verklig mening skall vara det ledande organet i statsapparaten och samhällsmaskineriet - för demokratins skull. Därför är det inte oviktigt, oavsett vilken tid på dygnet det här ärendet tas upp, att göra några sådana principiella markeringar och reflexioner i det ärende vi har att behandla i kväll. EU har kommit att förändra riksdagens roll. All lagstiftningsmakt ligger icke längre i riksdagen, utan mycket av beslutsmakt flyttas från riksdag till regeringskansli. Lagstiftningsmakt går också över till EU:s institutioner. Detta ställer krav på riksdagens arbete med EU-frågorna. Riksdagen har sökt sig fram mot olika former. Vi har lärt oss efter hand. Formerna har förbättrats. Det är bra att konstitutionsutskottet nu samlat har kunnat se att ytterligare åtgärder måste vidtas efter en beredning som utskottet förklarar sig berett att göra under hösten 1998. Jag hälsar med tillfredsställelse att ett enigt utskott därvidlag vill gå vidare för att se till att försvara riksdagens ställning under EU-arbetet. Man har, som jag sade inledningsvis, i den nyliberala agitationen velat förringa värdet av demokratisk debatt. Marknaden eller personer med särskild kompetens skall sättas i stället. Ett led i detta var när Ekonomikommissionen, eller Lindbeckkommissionen som den mer populärt kallas, i början av 90-talet ställde kravet att riksdagens möjlighet att påverka den ekonomiska politiken skulle minimeras. Det är därför glädjande att konstitutionsutskottet enhälligt anser inte bara att det skall ske en utvärdering av det budgetsystem som nu har varit i funktion en tid utan också att denna skall ske med inriktning på att stärka riksdagens inflytande. Jag tycker att det är ett utomordentligt glädjande och viktigt poängterande som utskottet har gjort, i full enighet, i detta betänkande. Det gäller att finna en form för budgethantering där riksdagen visar att det är riksdagen som beslutar - faktiskt, inte bara formellt - om statens inkomster och utgifter och om hanteringen av statens pengar. Vi kan också se en del andra drag i utvecklingen att man från olika håll försöker, medvetet eller omedvetet, att devalvera riksdagens ställning. En del av detta kan vara t.ex. hur regeringen utformar propositioner så att riksdagen fattar vagare principbeslut som sedan regeringen kan fylla med ett faktiskt innehåll. Det kan vara hur regeringen avlämnar propositioner. Tidigare talare har påpekat detta. Jag tänker då t.ex. på den ansamling av propositioner i slutet av en mandatperiod som nu har skett. Vi har i en motion tagit upp ett annat problem, som också återfinns i reservation 5, nämligen att regeringen lämnar en budgetproposition och att riksdagen då får en allmän och fri motionstid. Sedan kan dock regeringen under denna allmänna och fria motionstid, där i synnerhet mindre partier anstränger sin arbetskapacitet väldigt mycket för att göra ett bra budgetarbete, komma med ett antal inte bara mindre utan även större propositioner. Detta är egentligen att behandla riksdagen på ett nonchalant sätt. Därför menar vi att regeringen under motionstiden för budgetpropositionen inte utan särskilda skäl borde tillåtas avlämna andra propositioner till riksdagen. Det finns en del andra saker som pressar på riksdagen och som är uttryck för samma sak. I en moderat motion påpekades att när riksdagens ledamöter lämnar interpellationer skall regeringens ledamöter besvara dessa om det inte finns alldeles särskilda skäl. Jag instämmer i detta. Om riksdagen är folkets främsta företrädare skall det vara riksdagens ledamöters oförytterliga rätt att ställa frågor och interpellationer till regeringens ledamöter och få dem besvarade. Mot den bakgrunden har jag lämnat in en motion, fru talman, om att frågestunden i dess nuvarande form bör avskaffas eftersom den inte ger ledamöterna denna rätt i enlighet med principen i den moderata motion som jag har anslutit mig till.

Det ställs också massmediala krav på riksdagen. Massmedierna vill att det skall vara kvickt, det skall vara lätt, det skall gå fort, det skall vara korta talartider, gärna en lättfångad dramatik - kanske så att man själv slipper redigera, höll jag på att säga. Detta kan ha sitt värde, men samtidigt måste vi säga att det politiska samtalet kan förlora i analytiskt djup och i skärpa. Därför är det inte alltid eftersträvansvärt att riksdagens ledamöters talartid begränsas och beskärs. Talmanskonferensen har föreslagit att en ledamot som av någon anledning anser sig föranlåten att anmäla sig till talarlistan efter det att ordinarie anmälningstid har utgått, t.ex. därför att han vill föra ett resonemang eller finner anledning att gå upp i polemik mot någon, skall få sin talartid nedskuren från sex till fyra minuter. Vi anser att det är ett oriktigt krav och en eftergift för de krafter som vill snuttifiera det allmänna och offentliga samtalet. Jag har här, fru talman, för det är brukligt, framför allt uppehållit mig vid sådana punkter där vi har en särmening. Men jag vill betona att utskottets gemensamma samtal kring detta betänkande, om än i slutet av en ganska arbetstyngd vår, har varit utomordentligt konstruktiva. Trots att det finns ett antal reservationer har vi i många frågor haft en enig vilja att markera och förstärka riksdagens roll. Det är utomordentligt glädjande att den insikten finns över partigränserna. Med detta, fru talman, vill jag, trots att man egentligen bara bör yrka på ett fåtal reservationer, ändå yrka bifall till reservationerna 5, 9, 10 och 11. För säkerhets skull vill jag säga att under reservation 9 återfinns av en anledning som kanske är ett misstag inte mitt namn. Det borde ha stått under denna reservation också. Därmed tackar jag för ordet.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Kenneth Kvist gick ändå in på de allmänna principiella frågor som jag efterlyste i mitt allra första anförande och som jag önskar det hade varit möjligt att föra en debatt om här i kväll. Men en titt på klockan säger mig att detta trots allt inte är möjligt. Jag vill dock gärna ge Kenneth Kvist ett erkännande. De frågor som togs upp av honom är högst väsentliga, och de kommer förvisso också att debatteras mycket i framtiden.
Fru talman! Detta är angeläget.

Men vi får som sagt var ta andra tillfällen till detta.

Fru talman! Vi lever i en tid då många gamla svenska institutioner omprövas och försöker finna nya roller i en till stora delar förändrad omvärld. Vårt äldsta bolag Stora Kopparberg, som har urkunder till 1200-talet, har i dagarna fusionerat med det finska skogsbolaget Enso. Det är en mycket stor händelse, som förmodligen kommer att ha mycket stor effekt på andra företag och på den svenska ekonomin. Tidigare har konstitutionsutskottet diskuterat den Svenska kyrkans förhållande till staten, en relation som går tillbaka till mitten av 1500-talet och reformationen. Kyrkan frigör sig så sakta från staten. handlar om riksdagen, en annan gammal hedervärd institution, dess arbetsformer och framtida förhållningssätt till medborgarna. Förändringarna inom alla de här områdena, Stora, kyrkan och riksdagen, drivs hela tiden fram av krav på anpassning till en förändrad omvärld. För riksdagen, vilket flera kolleger tidigare har nämnt, handlar det inte minst om förhållandet till Europeiska unionen, som är en stor sak. Vi försöker att hitta det nationella parlamentets, vår riksdags, möjlighet att på ett förändrat sätt utöva inflytande över de beslutsprocesser som försiggår på en annan plats än i riksdagen och i den svenska regeringen. Därför är det intressant och viktigt att kunna meddela att ett enigt utskott också mer eller mindre har gett sig självt i uppdrag att under hösten 1998 utreda frågan om det nationella parlamentets förhållande till Europeiska unionen. Det är en mycket viktig fråga för demokratin. Jag tror att de nationella parlamenten har en viktig roll att spela också framöver, om vi mäktar att förändra vårt förhållningssätt. Det får vi hoppas. Spåren från ståndsriksdagens försök att reformera sig är inte direkt upplyftande, men möjligtvis lärorika. Jag hoppas att vi får ett bättre facit än den. Men kraven på anpassning och förnyelse i riksdagen hämtar också sin näring från ett helt annat förhållande till sina medborgare. Riksdagen och riksdagsledamöterna är gubevars och tack och lov inte längre någon överhet som de var för 40-50 år sedan, utan vi lever i ett oerhört jämlikt samhälle. Klyftorna mellan väljare och valda har aldrig i ett historiskt perspektiv varit så små som nu. Vi delar i hög grad villkor med en mycket stor del av landets medborgare. Inte som ett genmäle, men som en liten kommentar eller klackspark till herr Kvist skulle jag vilja säga att jag inte alls upprörs över annonser eller medborgarnas litet mer avspända förhållande till riksdagen. Jag läser inte alls in något politikerförakt i sådant. Jag skulle rent av vilja säga att jag nästan aldrig har mött politikerförakt. Däremot möter man alltid misstro. Det skall man känna mot makthavare. Det skall man alltid göra. Vare sig de är valda eller inte är det en medborgerlig skyldighet att känna misstro och att fundera över maktens motiv för det ena eller det andra. Men det är något helt annat än förakt. Om man går tillbaka bara till mina egna föräldrars förhållande till sina valda riksdagsledamöter kan man vid en jämförelse säga att klyftan i dag är mycket mindre och att vi har ett mer avspänt förhållande. Också till detta måste riksdagens arbetsformer anpassa sig. Det tycker jag är viktigt att understryka. Demokratins styrka är trots allt dess långsamhet. Alla skall få en chans att påverka beslutsprocessen. Då kan man inte ha för bråttom. Då måste det få ta sin tid. Det är inte bara att åka ned till Stockholm och räcka upp handen och föreslå förändringar av saker som kanske har rullat på i 200 år. En sådan sak är särskilt märkbar i riksdagens äldsta utskott, i konstitutionsutskottet, som trots allt hämtar sin struktur och sin näring från 1809. Det är ett arv som förpliktar. Det betyder att vi inte heller i det här betänkandet tar särskilt stora steg vad gäller förnyelse och arbetsformer. Dock, som jag har nämnt tidigare, ger vi oss själva i uppdrag att göra en översyn i syfte att förstärka det nationella parlamentets inflytande över Europeiska unionen. Vi är också eniga om två tillkännagivanden som jag tycker är viktiga och som också tidigare kolleger har nämnt. I den översyn som görs av den nya budgetprocessen skall utvärderingen göras i syfte att stärka riksdagens inflytande över denna del. Vi gör också ett tillkännagivande med anledning av en motion av riksdagsledamöterna Österberg och Kronblad. Vi ger talmanskonferensen i uppdrag att pröva samlade beslutstillfällen, samlade voteringar. Det kan vara intressant. Det kanske kan innebära att en del av ledamöterna kan frigöras för andra delar av det parlamentariska arbetet. Det tycker jag är viktigt. Sedan finns det en rad detaljförslag om än det ena än det andra, alla mycket hedervärda och intressanta. Men tiden är ännu inte mogen för att fullt ut tillstyrka dem, varför jag yrkar bifall till förslaget från utskottets majoritet och avslag på alla reservationer. Tack för ordet!
Fru talman! Jag delar Widar Anderssons uppfattning i ett avseende som han understryker, nämligen att riksdagen icke skall vara någon överhet. Jag tycker att det är utomordentligt bra att kontakten mellan väljare och valda är så nära som för närvarande och gläds liksom Widar Andersson över att avståndet inte är större. Man skall inte bara se riksdagen som en gammal hedervärd institution. Det motsäger något vad vi sagt. Riksdagen är faktiskt folkets klenod. Det är folkets redskap att på ett indirekt sätt påverka lagstiftningen, kontrollera regeringsmakten och styra statsapparaten - en viktig del av hela samhällskroppen. Det är därför som riksdagen är utomordentligt viktig. Även om vi står nära folket, även om vi skall tåla att diskutera i närkamp, att skämta, att granskas in i sömmarna, är det också utomordentligt viktigt att vi slår vakt om respekten för riksdagen. Jag tror inte att man behöver jamsa med när riksdagen framställs som en cirkus. Det är inget annat än spekulation i antiintellektuell och antidemokratisk dumhet.
Fru talman! Med respekt till ledamöterna Hambraeus, Anderberg, och Eriksson som också begärt ordet och vill säga något före kl. 11, skall jag säga följande till Kenneth Kvist. Alla - institutioner likväl som enskilda människor - får den respekt som de förtjänar i kraft av uppträdande och attityd till omvärlden och medmänniskor. Det är ingenting som kan beordras eller skrivas fram. Vi får den respekt vi förtjänar.
Fru talman! Jag håller med om att det inte går att beordra fram respekt. Man kan dock hävda sin respekt och inte behöva tåla lumpna påhopp.

Fru talman! Enligt regeringsformen är regeringen ansvarig inför riksdagen. De möjligheter som öppnas i regeringsformen och i riksdagsordningen för riksdagens ledamöter att rikta interpellationer och frågor till ett statsråd angående dennes tjänsteutövning är ett viktigt inslag i riksdagens kontrollmakt. Mot denna bakgrund anser jag att det inte är godtagbart att det inte finns krav på att statsråden också besvarar väckta interpellationer - sådana interpellationer som talmannen eller riksdagen har medgivit får väckas. Det finns ett betydande utrymme för statsråden själva att avgöra huruvida de skall besvara interpellationerna eller inte. Under våren 1997 fick interpellationer förfalla i oacceptabel omfattning under åberopande av arbetsanhopning. Under riksmötet dessförinnan var det ännu värre. Då väcktes totalt 261 interpellationer. Av dessa blev 22 inte besvarade. Det är nästan 10 %. Det kan inte anses vara en godtagbar ordning. Det har talats en del om respekt för riksdagens ledamöter. Jag kräver inte att statsråden skall visa respekt mot mig som enskild ledamot. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att visa den respekten mot riksdagen som institution, dvs. att besvara interpellationer. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 10. Där finns en liten brasklapp. Jag inser att det inte går att införa ett ovillkorligt krav på att alla interpellationer skall besvaras. Men i vart fall bör så ske om det inte föreligger synnerliga skäl. Timmen är sen, men Widar Andersson må ursäkta. Jag lever i total ovisshet om skälen till varför majoriteten har beslutat avstyrka motionen. På två rader avfärdas den, s. 36 i betänkandet: "Utskottet avstyrker motion 1997/98:K214 , i vilken föreslås en ändring av bestämmelserna om interpellationers besvarande." Tycker inte Widar Andersson, vid närmare eftertanke, att utskottsmajoriteten har tangerat gränsen för vad beredningskravet faktiskt medför? Jag svävar i total okunnighet om varför majoriteten vill avslå motionen. Inför kommande motionsperiod skulle jag vara tacksam om jag kunde få en liten vägledning.
Fru talman! Självfallet skall Christel Anderberg få vägledning. Det framgår av betänkandet att utskottsmajoriteten först vill pröva talmanskonferensens förslag som pekar på att det numera i riksdagen infaller närmast en gång per månad en plenifri vecka. Om de plenifria veckorna räknas in i svarstiden för interpellationerna, räknar majoriteten att det problemet - som förvisso är reellt - framöver inte kommer att vara ett problem. Då blir svarstiden tre i stället för två veckor. Vi vill pröva det först. Men det kan mycket väl finnas anledning för Christel Anderberg att återkomma om den lösningen inte fungerar.
Fru talman! Det var inte riktigt svar på frågan, Widar Andersson. Jag har skrivit i motionen att jag inser att man inte i alla lägen kan hålla på tidsfristen 14 dagar. Men att nästan 10 % av interpellationerna får förfalla under ett riksmöte, och de allra flesta i slutet av riksmötet, har inte med riksdagens plenifria veckor att göra. Det hela gäller att statsråden hänvisar till sin egen arbetsanhopning. De har ändå ett regeringskansli på 2 000 personer som de borde kunna sätta i arbete. De vet att det varje år väcks många interpellationer i slutet av riksmötet.

Fru talman! Det här kommer att bli mitt sista anförande från riksdagens talarstol. Det är riksdagen självt som har tagit initiativet till den nya budgetprocessen. Det har visat sig att den innebär att riksdagens makt urholkas. Ett utgiftstak läggs fram på ett tidigt stadium, och man har inte längre enligt RO rätt att samla majoriteter kring enskilda förslag. Jag är glad över att utskottet föreslår att riksdagen beställer en utvärdering av budgetprocessen av talmanskonferensen, där mina och andras motioner kan beaktas. Konstitutionsutskottet fortsätter att undersöka hur riksdagen bäst skall behandla EU-frågorna. Enligt regeringsformen 10 kap. 5 § kan vi med hjälp av obligatorisk rösträkning och två tredjedelars majoritet överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna, EG. Det är viktigt att vi får reda på i god tid i förväg när ett beslut kommer att innebära en sådan överlåtelse. Fru talman! Nyligen beslöt vi, med anledning av jordbruksutskottets betänkande 24, om rätt för EU länderna att skicka hit sina fiskeflottor. Ingenstans i betänkandet står det att lagändringen innebär att vi lämnar ifrån oss beslutanderätt på detta område. Jag har i ett brev till konstitutionsutskottet föreslagit att utskottet tar initiativet till rutiner för att tydligt markera denna speciella beslutsform. Fru talman! Jag vill nu lämna några synpunkter på riksdagsmännens rätt att själva bestämma hur de vill utföra sitt arbete och hur de skall kunna använda symboler på ett medvetet sätt så att den enorma betydelsen av riksdagen som institution i en demokratisk stat klargörs. I några särskilda yttranden till betänkandet har jag höjt rösten när det gäller det oskick som utövas av tjänstemän och enskilda ledamöter i förvaltningsstyrelsen när de hindrar andra ledamöter att använda riksdagens lokaler för sitt politiska arbete. Enskilda riksdagsledmöter har inte särskilt mycket pengar till sitt förfogande för sitt arbete. Ändå är vi valda som individer och har skyldighet att driva de frågor vi blivit invalda på. Vi har emellertid en mycket stor tillgång i riksdagens lokaler, som vi måste kunna få bestämma över själva. Regeringsformen 4 kap. 8 § gör det omöjligt för någon att stoppa en ledamots ämbetsutövning, med mindre än att fem sjättedelar av riksdagen fattar beslut om detta. Men de regler som nu gäller för användandet av riksdagens lokaler utgör ett reellt hinder för dem som vill driva politik där. Och det är ju faktiskt ett politiskt arbete vi skall utföra i detta hus. Den förnyelse av arbetsformerna som efterlyses hindras av stel fixering vid åldrande rutiner för vad vi får göra. Som det nu är har vi rätt att samla stora skaror besökare i andrakammarsalen utan restriktioner, eller utan att anmäla det på något sätt, men vi har inte rätt att ordna något organiserat. Dessa regler måste ändras. Jag har ända sedan 1974, innan de här bestämmelserna ändrades, ordnat konferenser i bl.a. andrakammarsalen, där jag har sammanfört folk med olika kompetenser till samtal. Därefter har jag sammanställt rapporter som delats till samtliga riksdagsledamöter. Det har t.ex. gällt energikonferenser på 70-talet med forskare som talar för annat än kärnkraft. Under 80-talet byggde vi nätverket Trygg Energi, som uppmärksammade och stärkte småföretagare som börjat producera framtidens förnybara energisystem. Som ordförande i Föreningen för ekologiska livsmedel, som verkat med en riksdagsman som ordförande i huset sedan 1965, har jag sammanfört jordbrukare som lever på ekologisk odling med olika inriktning med forskare från Ultuna och myndighetspersoner samt riksdagsmän från alla partier. KRAV-märkets begynnelse skedde faktiskt i Riksdagshuset. När SAF bjöd landets gymnasielärare i samhällskunskap på subventionerade resor till Bryssel för att informera om EG/EU samordnade jag 1993 en inbjudan på riksdagens papper till dessa lärare från ledamöter från samtliga partier. Ämnet var Alternativ till medlemskap i Europeiska unionen. Först hävdades det att vi inte hade rätt att använda riksdagens papper. Sedan hindrades vi från att ta emot de 200 gymnasielärarna i riksdagens andrakammarsal och tvingades ordna konferensen i Polstjärnans i och för sig utmärkta lokaler på Sveavägen. Andrakammarsalen stod tom hela dagen. Fru talman! Min förhoppning är att ledamöterna kommer att se till att dessa regler ändras. Det är inte förvaltningskontoret som skall avgöra hur ledamöterna får lägga upp sitt politiska arbete. Till sist, fru talman, är det viktigt att vi skapar yttre traditioner som genom sin symbolik förmedlar riksdagens betydelse i vår demokrati. Som människor är vi ledamöter som folk är mest, jämlika med var och en annan människa. Men vi måste se till att uppdraget att vara riksdagsman högaktas. Jag tror att det vore bra att anlita socialpsykologisk expertis, för att lära av en kunnig utomståendes reaktioner hur vår organisation uppfattas av allmänheten. Som exempel har jag i en motion nämnt riksdagens högtidliga öppnande. Alla som ser detta på TV får helt klart för sig att de mest betydelsefulla personerna i Sverige är kungen, drottningen och kronprinsessan. De riksdagsmän folket valt framstår som en anonym skara utan intresse för allmänheten. Kungen gör absolut inget fel. Tvärtom är han och hans hus synnerligen skickliga på att representera Sverige och omges med en stab som är kunnig just i det vi saknar i riksdagen, symbolers betydelse. Det vore naturligt att utforma riksdagens högtidliga öppnande så att riksdagsmännen står i fokus och presenteras för allmänheten, t.ex. genom en högtidlig inmarsch i kammaren valkretsvis. Jag är säker på att kungen också gärna skulle utforma sitt tal så att det helt fokuserade på riksdagens betydelse. Valda ombud för Sveriges folk, som enligt grundlagen fått det oerhört viktiga uppdraget att vara folkets främsta företrädare och besluta om lagar som alla - också storföretag, transnationella företag och finansmyndigheter - måste följa och som folket utkräver ansvar från vid varje allmänt val. Detta måste försvaras, fru talman, därför att vi känner inte något bättre sätt att säkerställa demokratin; folkets rätt att styra sig självt.

Fru talman! Jag skall också säga några ord om riksdagens arbete med EU-frågor. Vi har från Vänsterpartiet lagt en rad förslag i motioner, och det är naturligtvis glädjande och tillfredsställande att KU i stor enighet har bestämt sig för att försöka utreda de här frågorna. Före medlemskapet hade jag förmånen att få resa i Europa, ibland i EG-delegationens regi, och diskutera frågor om medlemskapet. Vi fick då ofta frågan varför det fanns en så pass stark kritik mot den europeiska gemenskapen i Sverige. Ett av mina svar var att det var de demokratiska bristerna i EG:s beslutsprocess. Då sade man att alla medlemsländer ju är demokratiska stater - det är i själva verket ett villkor för att få vara med i unionen. Ja, sade jag, men de som fattar beslut i Coreper, en stor del av dem som fattar beslut i ministerrådet om lagstiftning, i kommissionen, i den viktiga domstolen och i den viktiga centralbanken är ju allt annat än folkvalda. Makten utövas av en byråkratisk meritokrati, som naturligtvis har fått sin makt av själva systemet. Det är t.o.m. så att det är domstolen som har bestämt att lagstiftningen i unionen är överordnad den nationella lagstiftningen. Då undrade man om inte parlamenten är de som kan lyfta Europa på den nationella arenan och samla de byggstenar som behövs till en europeisk union. Själva unionsbygget blev alltså viktigare än själva folkstyret. När jag var i Europaparlamentet gjorde Financial Times en intervju med en gammal tjänsteman i Coreper, och han sade just, som många kan förvänta sig: Samarbetet i Europa löper väldigt smidigt, så länge som vi inte blandar in för många av politikerna. Attackerna mot folkstyrets makt kommer från många håll. Ibland klagas det här i riksdagen på att vi inte får del av information, t.ex. när regeringen utarbetar förslag om sysselsättningsprogram som lämnas till kommissionen, eller får information där man tillsammans med kommissionen utarbetar förslag till en ny regionalpolitik. Det här är också exempel på maktförskjutningar, som inte finns reglerade i riksdagsordningen. Det finns ingen skyldighet för regeringen att samråda med riksdagen när man utarbetar förslag tillsammans med kommissionen. EU-nämnden gjorde för några veckor sedan ett besök hos Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som klagade på att de via Regionkommittén fick information om att företrädare för Sveriges regering lade förslag inom EU:s kommittéer och inom kommissionen som i högsta grad angick Landstingsförbundet och Kommunförbundet. De ansåg att riksdagen borde ta initiativ för att se till att Kommunförbundet och Landstingsförbundet blev informerade. I själva verket är det så att riksdagens fackutskott i sådana här frågor inte alls blir informerade, om de inte själva råkar få reda på att sådana här frågor behandlas och alltså begär informationen. Men det finns ingen skyldighet för regeringen att informera om vad man håller på med i de här kommittéerna. Företrädarna för Kommunförbundet och Landstingsförbundet såg tämligen förvånade ut när de upptäckte hur det här fungerar. En icke folkvald byråkratisk elit har fått sin makt förstärkt inom Europeiska unionen på ett ganska kraftfullt sätt. Man skulle kunna säga att det har skett en tyst revolution. En del av oss här i kammaren tycker kanske att vi genom att delta i Europaparlamentet, genom att delta i EU-nämndens arbete eller genom att i riksdagen ratificera fördrag och konventioner är maktutövare i det här sammanhanget i EU-arbetet. Men det kan inte vara så att folkstyret har en möjlighet att avskaffa samma folkstyre genom ett majoritetsbeslut. Det kan inte vara rimligt att säga att ratificering av ett fördrag som innebär en kraftig maktförskjutning till byråkratiska organ är ett uttryck för folkstyret. Risken är att vi som vanliga ledmöter hamnar i en situation där vi säger att vi måste ge makt åt de redan mäktiga medan de maktsvaga lämnas åt sitt öde. Jag hoppas, fru talman, att konstitutionsutskottet skall ha framgång i sitt arbete med att se över dessa frågor och komma med ett förslag som stärker riksdagens roll i EU-arbetet. Detta var mitt sista anförande när det gäller konstitutionella frågor i riksdagen. Jag vill tacka samtliga ledamöter i KU för de fina debatter vi har haft både i själva utskottet och här i kammaren.
Fru talman! Jag vill något bryta mot den gängse ordningen eftersom det är två ledamöter som inte kommer att delta vidare i riksdagens debatter. Det är Bengt Hurtig, som jag har haft den stora glädjen att få arbeta med i samma parti, och Widar Andersson, som jag har fått arbeta med i samma utskott. De kommer att lämna riksdagen. Övriga ledamöter, som Birgitta Hambraeus, har blivit avtackade tidigare. Jag vill ändå säga att de har varit utomordentligt stimulerande och bra samarbets och diskussionspartner i de frågor vi har haft att behandla. Jag tror att hela utskottet instämmer när det gäller Widar Andersson och tackar för många frejdiga duster och bra gemenskap.

Fru talman! Trots den sena timmen, och trots att vi är i slutet på det fjärde och sista året under denna mandatperiod, måste jag säga att jag är tacksam att jag får stå i riksdagens talarstol. Med tanke på vad Kenneth Kvist sade alldeles nyss tror jag faktiskt att det bara är Kenneth Kvist och jag av dem som deltar i denna och tidigare debatt, inklusive Margitta Edgren och Anders Johnson, som inte kan lova att vi inte kommer tillbaka åtminstone nästa mandatperiod. Man får se hur det blir. Vi kan väl prata om den saken senare. Frågan om riksdagens arbetsformer handlar i grunden om demokratins - folkstyrets - möjligheter och hur demokratin fungerar. Man kan naturligtvis, som Widar Andersson gjorde, på ett ganska klacksparksartat sätt prata om riksdagen som en hedervärd gammal institution. Man kan också, och jag tycker att det är ganska uppenbart att det är alltfler som gör det, se demokratin som en gammal hedervärd institution som också är ineffektiv och föråldrad. Det finns andra bättre former för att styra samhället än att bry sig om vad folk tycker och låta folkstyre gälla. Det är ett ganska krångligt, omodernt och ineffektivt sätt att sköta samhället på. Det blir alltfler som faktiskt för den typen av resonemang. Jag tror inte att Widar Andersson är inne på det, men han är farligt nära när han talar om riksdagen med en klackspark. Jag lyssnade på professor Leif Lewin i riksdagens andrakammarsal häromveckan tillsammans med talmannen. Han hade ungefär samma känsla som jag har haft under flera år. Han hade också noterat att definitionen på demokrati plötsligt hade omvandlats till att handla mer om effektivitet. Han gjorde jämförelsen att vi är på väg tillbaka till de gamla oskarianska traditionerna där man fattade beslut i slutna rum och ansåg att pöbeln skulle hållas undan så mycket som möjligt. Han har nyss skrivit en bok om precis detta att vi är på väg i brant utförsbacke med demokratin. Efter den föreläsningen tror jag att den är mycket läsvärd. Många i Sveriges riksdag borde ta den till sig och fundera litet grand på sin kammare. Det finns flera allvarliga problem med demokratin i Sverige i dag. Några tas upp i det här betänkandet, och en del har också diskuterats från talarstolen. EU är ett av de stora problemen. Skall vi över huvud taget vara med i den här byråkratiska, odemokratiska och dyra processen? Har det gett någonting åt folkstyret, eller drar det bara bort? Leder det bara utför? Det är inte givet vilken slutsats man kommer till i den diskussionen. Än så länge tror jag inte att man tvärsäkert kan säga att det har varit positivt i alla fall. Personligen tror jag att vi klarar av framtiden bättre utan detta. Men nu är vi med, och vi måste försöka organisera det här så bra som möjligt i alla fall. Så mycket respekt för folkstyret måste vi ha. Därför tycker jag att det känns ganska bra trots att vi har kommit in i det här eländet, som jag ser det, och trots att vi har en riksdag som beslöt om ett dåligt sätt att hantera EU-frågorna. Det är ett dåligt sätt att ta till vara de möjligheter som ändå finns. Nu finns det en begynnande insikt om att man faktiskt måste försöka förändra det här systemet med t.ex. EU-nämnden. Riksdagens påverkan på regeringen, och indirekt på lagstiftningen, är minimal. Det måste stärkas. Den utgångspunkten tycker jag att vi verkar vara ganska eniga om i KU när vi nu fattar beslut om att genomföra en ny utvärdering och förändring av det här systemet inför nästa år. Det finns många vägar man kan gå för att förbättra. Jag tror att vi skulle kunna ha betydligt fler debatter här i kammaren så att partierna tvingas ta ställning på ett helt annat sätt. Det finns många andra sätt. Budgetprocessen är den andra stora frågan. Riksdagens ställning har allvarligt försvagats, och folkstyret därigenom, genom den nya budgetprocessen. Här är det också oerhört viktigt att KU faktiskt har varit överens om att riksdagens ställning måste stärkas igen. Vi måste bryta trenden i utförsbacken i den meningen också. Det är bra. Jag har fem sekunder kvar. Därför vill jag också säga att jag vill bifalla reservation nr 1 om att införa en motionstid året runt. Jag tycker att den ordning vi har i dag med två veckors motionstid är föråldrad och ganska dålig.

Fru talman! Sigge Godin behöver inte tala om för mig hur det ser ut i Jämtland. Det känner jag mycket, mycket väl till - kanske något bättre än vad Sigge Vi vill avvakta de utredningar som pågår, och vi vill också avvakta det arbete som pågår när det gäller EU:s strukturfonder. Jag är av den uppfattningen att den regionalpolitiska utredningen inte kan lösa de problem som Sigge Godin tar upp och anser skall lösas av denna utredning. De problem Sigge Godin redogör för kan inte lösas med hjälp av regionalpolitiska stöd. I detta moment föreslogs lag om ändring i lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté. Eftersom ändringsförslaget innebar att överlåtelse av myndighetsutövning fick ske till en interregional beslutsgrupp, krävdes att riksdagens beslut fattades antingen med tre fjärdedelars majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Av förslaget framgick att lagen önskades bli antagen i ett enda beslut. För bifall härtill krävdes minst tre fjärdedelar av de röstande. Beslut fattades genom omröstning med omedelbar rösträkning.

Fru talman! Socialministern! Det är inte första gången som vi träffas och debatterar ett tandvårdsstöd. Det har varit ganska frekvent under 90-talet att föreslå olika förändringar. Jag vill börja med att kommentera något av handläggningen av det senaste förslaget som utskottet har haft att ta ställning till och det underlag för riksdagens ställningstagande som vi nu debatterar. Det här förslaget kom minst sagt sent till utskottet - kvart över tolv, om man uttrycker sig försiktigt. Men det har varit en tendens i hela beredningsarbetet att det har varit väldigt bråttom med att presentera ett reformerat tandvårdsstöd. Från det att enmansutredaren lämnade sitt förslag hade man en proposition framme på tre månader. Detta ursprungliga förslag innehöll dock inget högkostnadsskydd, och det blev hårt kritiserat för att denna viktiga del i en subvention till tandvård fattades - inte minst från LO:s sida. Men det anmärkningsvärda är att man, efter denna omfattande kritik mot förslaget, inom ramen för dessa tre månader lyckades med konststycket, bravurnumret, att konstruera ett högkostnadsskydd. Än mer anmärkningsvärt är att man lyckades få fram 500 miljoner. Jag har i olika omgångar försökt, fru talman, att få tillgång till det kalkylunderlag som ligger till grund för dessa ställningstaganden från regeringens sida. Det har varit omöjligt. Det är naturligtvis fullständigt omöjligt att konstruera ett tandvårdsstöd med en sådan hantering. Man måste se helheten i ett tandvårdsstöd. Det går inte att först lägga fram ett förslag där man pekar ut vissa grupper som skall omfattas av stödet och sedan efter remissbehandlingen komma med ett påhäng på försäkringen i form av ett högkostnadsskydd. Då blir det precis som det blir, nämligen ett väldigt rörigt förslag. Av alla förslag som har presenterats under 90-talet, och då ryggar jag inte för att även kritisera det förslag som lades fram av den borgerliga regeringen, är detta i särklass det rörigaste. Jag beklagar de människor som skall hantera det här. Det kommer inte att bli enkelt att hantera detta egendomliga tandvårdsstöd. Jag vill därför i första hand, fru talman, yrka avslag på förslaget. Skälen och bevekelsegrunderna för vårt avslag framgår av reservation 1, som jag skall be att få yrka bifall till. I övrigt har vi utvecklat våra tankar om tandvårdsstödet i ett ganska omfattande särskilt yttrande som är bifogat utskottsbetänkandet. Varför tycker jag nu att det här är ett dåligt förslag? Till att börja med tror jag inte att man i en kärv ekonomi i första hand skall subventionera friska människor. För mig och för oss moderater är det fullständigt naturligt att ett tandvårdsstöd i första hand måste inriktas på de människor som har ett vårdbehov. Man måste alltså rikta tandvårdsstödet till vårdbehovet och inte till åldersgrupper, som man gör. Man binder orimligt mycket pengar, som jag ser det, i bastandvården. Varför det? Och varför binder man pengar till en särskild åldersgrupp utöver barn och ungdomstandvården? Denna tycker vi är bra. Vi har bara en synpunkt på den, nämligen att vi tycker att den skall konkurrensutsättas. Det lyckades man inte med i det här betänkandet heller. Detta måste man alldeles uppenbart lagstifta om när det gäller barn och ungdomstandvården. Även om riksdagen har uttalat ett önskemål och en rekommendation till landstingen att man skall upphandla barn och ungdomstandvården är det uppenbart så att man inte alls i landet i dess helhet har följt detta förslag. I det läget finns det ju ingen annan väg att gå för riksdagen än att lagstifta om detta, så att det blir konkurrensneutralitet inom barnoch ungdomstandvården. Barn och ungdomstandvården är inte enda delen som är bekymmersam. Jag återkommer senare i mitt anförande till de snedheter som presenteras i dag. Man binder alltså orimligt mycket resurser från stödet i bastandvården till åldersgruppen 20-29 åringar. Däremot är det ett uselt högkostnadsskydd. För mig är det fullständigt obegripligt varför man inte talar om hur högkostnadsskyddet ser ut. Det är ju faktiskt på det sättet att man får större subvention i bastandvården, som skall omfatta mindre åtgärder, än vad man får när man råkar ut för höga tandvårdskostnader. Subventionsgraden är ju högre i bastandvården och mindre i högkostnadsskyddet. Ett exempel på detta är att en tandvårdskostnad på 6 000 kronor ger en hundralapp i subvention. Jag vänder mig till socialministern. Tycker socialministern att det är ett bra högkostnadsskydd att få en så liten subvention när man faktiskt drabbas av relativt höga tandvårdskostnader? För tandvårdskostnader ända upp till 10 000 kronor är subventionen försumbar. För mig är 6 000 kronor ganska mycket pengar. Och vi skall inte tala om hur mycket pengar det är för fattigpensionären, som vi brukar säga när vi debatterar, som är frisk i övrigt men som inte har hemtjänst och som inte omfattas av de särskilt riktade pengarna som landstingen skall få enligt förslaget. För denna pensionär är 6 000 kronor väldigt mycket den dagen han eller hon drabbas av ett stort tandvårdsbehov. Vi kanske kan återkomma till detta. Jag tycker att det är djupt allvarligt och tror att det blir mycket svårt att hantera gränsdragningen. Jag skall inte sticka under stol med att förslaget har förtjänster. Vi tycker att det är bra att man riktar pengar till människor i särskilt boende. Det är väldigt bra att man i förslaget värnar om de funktionshindrade. Det är också mycket bra att man värnar om människor som på grund av sjukdom kanske får hela sin tandstatus raserad och därmed stora tandvårdsbehov. Vi tycker också att det är bra att det blir fri etablering och en fri prissättning. Men vi ser ju problemen i förslaget. Den i särklass viktigaste frågan, om man skall se på tandvård i ett litet längre perspektiv, är att det är lika spelregler på marknaden. Det här har man varken från regeringens eller utskottsmajoritetens sida mäktat att ta itu med den här gången heller. Vi fick ju faktiskt, trots att vi hade en mycket, mycket begränsad tid för utskottsbehandlingen, kämpa ganska friskt från oppositionens sida för att över huvud taget få ett särskilt kapitel om konkurrensfrågorna. Vi moderater vill ha en lagstiftning om detta. Det är viktigt framför allt när man väljer att lägga ett förslag om riktade pengar till landstinget. Vi har i sig ingenting emot den potten pengar till landstinget, men det måste finnas regler för hur man skall kunna konkurrera. När det finns aktörer på marknaden, både i folktandvården och i den privata sektorn, är det väl rimligt att de har samma spelregler. I det fallet återkommer jag till att det är viktigt att lagstifta om både barnoch ungdomstandvården och de särskilda pengarna, annars kommer vi inte att få någon ordning på det här. Vi kan dra erfarenheter av vad som har hänt med barn och ungdomstandvården efter det att riksdagen faktiskt uttalade att det var angeläget att skapa möjligheter för landstinget att upphandla barn och ungdomstandvård. Erfarenheterna är inte muntra. Jag befarar - och det beklagar jag, socialministern - att det blir samma utveckling när det gäller den här typen av riktade pengar, nämligen att privattandvården inte får möjlighet att erbjuda sina tjänster i den utsträckning som de skulle kunna. Det är inte bra. Det grundläggande problemet i tandvården i dag är att samma profession spelar på olika planhalvor, och det är otillfredsställande i allra högsta grad. Vi har haft synpunkter på momsen bl.a. och försökt att få ordning på den biten. Visserligen finns det litet välvilliga skrivningar i betänkandet om momsredovisning och annat, men naturligtvis måste man ta itu med frågan på allvar. Den har ju också med konkurrens att göra. Konkurrensfrågorna är alltså väldigt viktiga. Det är i det närmaste obegripligt att man från både regeringens och utskottsmajoritetens sida helst inte vill ta i konkurrensfrågorna. Jag vet inte vad det är för påtryckningar som har gjort att man ändå har gjort skrivningar i betänkandet, där man åtminstone nämner detta som ett problem. I vissa frågor har man valt att göra tillkännagivanden, vad det nu kan få för effekt. Jag tror inte att det räcker. Jag tror att man måste gå in betydligt seriösare i de här frågorna. Innan vi fått en en lagstiftning på området och innan vi över huvud taget har kunnat göra någonting åt folktandvården innebär det stora problem inom landstinget. De har ingen särredovisning mellan barnoch ungdomstandvården och vuxentandvården, samtidigt som subventionen till vuxentandvården i försäkringen successivt har försämrats. Detta är faktiskt regeringens ansvar. Eftersom regeringen genom åren har försämrat stödet till tandvårdsförsäkringen, har andelen subventioner ökat på landstingssidan. Det är få landsting i dag som har särredovisning av kostnaderna. Det här är också en snedvriden konkurrens som är fullständigt oacceptabel. Sedan finns det ett kapitel som är märkligt i förslaget. Det handlar om abonnemangstandvården. Hur jag än läser och försöker begripa hur man har tänkt att regleringen mellan vårdtagare och vårdgivare skall ske, har jag inte blivit mycket klokare. De här tveksamheterna hade jag redan under utskottsbehandlingen. Vi begärde att Lagrådet skulle titta närmare på speciellt den här frågan, eftersom vi av erfarenhet vet att Lagrådet har haft många synpunkter ur lagteknisk synvinkel på liknande förslag som har lagts fram tidigare, nämligen om premietandvården. Det fanns väl skäl att misstänka att förslaget om abonnemangstandvården, även om det var svårt att begripa, skulle ta en sväng över Lagrådet. Det blev också utskottets beslut. Efter någon vecka fick vi tillbaka Lagrådets yttrande, men vi blev ju inte mycket klokare av det. Lagrådet släpper ju med tvekan igenom förslaget och kräver ingen särskild lagstiftning. Hur abonnemangstandvården skall fungera förstår jag inte över huvud taget. Jag kan inte uppfatta att ett sådant här avtal är något annat än ett civilrättsligt avtal, och då måste ju både den som ger vården och den som får vården vara skyddade. Framför allt måste det finnas någon instans att vända sig till för att klaga ifall någonting inträffar. Det kan faktiskt inträffa något både på vårdtagarsidan och på vårdgivarsidan. Jag tror kanske inte att man skall göra så stort väsen av detta med abonnemangstandvården. Jag vet heller inte hur pass attraktivt det kan bli för tandläkarna och för dem som behöver tandvård att träffa ett sådant avtal. Jag skulle vilja reducera det här till något som liknar den typ av avtal som redan i dag förekommer, nämligen att om man har ett större behov av tandvård diskuterar man med sin tandläkare och får ett kostnadsförslag. Det är väl ungefär så, tror jag, man skall se på abonnemangstandvården. Det kommer antagligen inte att bli mer än att man får ett kostnadsförslag och antingen accepterar det eller förkastar det och söker något annat. Jag förstår inte heller riktigt vad det här förslaget har i betänkandet att göra när det inte ens finns en lagstiftning i botten. Fru talman! Det här är våra huvudsakliga invändningar mot förslaget. Vi har alltså ett rakt avslagsyrkande.

Fru talman! Fru socialminister! I Centerns partimotion En rättvisare tandvårdsförsäkring redovisade vi redan förra året ett antal principer som vi ansåg borde ligga till grund för ett nytt tandvårdsstöd. Dessa principer kan sammanfattas ungefär enligt följande: 2. Tandvårdsförsäkringen skall ge ersättning för bastandvård som är vårdbehovs och diagnosrelaterad. 3. Tandvårdsförsäkringen skall ge rätt till särskild ersättning vid sjukdomsrelaterat tandvårdsbehov. 4. Konkurrensneutralitet måste råda mellan offentlig och privat tandvård. Dessutom har Centerns partistämma uttalat att någon form av högkostnadsskydd bör ingå i en ny tandvårdsförsäkring. Det har varit Centerns ambition att inom ramen för en generell försäkring försöka finna en konstruktion som är så fördelningspolitiskt träffsäker som möjligt både vad gäller vårdbehov och ekonomiska förutsättningar. Det är givetvis ingen enkel ekvation. Vi kan nu konstatera att såväl propositionen som utredningen dessförinnan tagit fasta på dessa principer. Från Centerns sida har vi därför anledning att vara nöjda med det nu föreliggande betänkandet. Vi tycker att det, så långt man kan förvänta sig av ett generellt system, uppfyller kraven på fördelningspolitisk träffsäkerhet. Samtidigt blir det mer generellt än det gamla systemet genom att 80-90 % av befolkningen nu på något sätt kommer att kunna få del av försäkringen mot tidigare ungefär 20 %. Förslaget innehåller dessutom ett ekonomiskt incitament för en snabbare avveckling av amalgamet genom att inte amalgamlagningar kommer att omfattas av tandvårdsförsäkringen. Därmed tillmötesgås så långt som för närvarande är möjligt det i flera centermotioner vid flera tillfällen framförda kravet att fasa ut amalgamet som tandvårdsmaterial. Dessutom har utskottet på flera av de punkter där vi har redovisat synpunkter i vår motion skärpt skrivningarna och gjort tillkännagivanden som gått i vår riktning. Samtidigt som vi är mycket tillfreds med den principiella uppläggningen av den nya tandvårdsförsäkringen vill vi ändå beklaga att inte regeringen fullt ut velat tillmötesgå de krav på konkurrensneutralitet som framförts av alla andra partier med undantag av Det är bra att det nu blir ett tillkännagivande om att folktandvården skall särredovisa sina kostnader så att verksamheten inte kan subventioneras "bakvägen" på något sätt. Det är också bra att regeringen nu får ett uppdrag att tillse att den skillnad som finns mellan privat och offentlig vård vad gäller momsskyldigheten neutraliseras. Det hade därför inte varit ett särskilt mycket större steg att fullt ut låta konkurrensutsätta barn och ungdomstandvården, den uppsökande verksamheten och tandvården för äldre och funktionshindrade personer. Vi anser att den här konkurrensen närmast är en förutsättning för att det i framtiden, bildligt talat, skall finnas någon privat tandvård norr om Dalälven. Att det skall råda konkurrensneutralitet på alla områden inom tandvården har för övrigt också varit utgångspunkten när vi har ansett att det skall vara möjligt även för folktandvården att mot ersättning utföra vissa tandregleringsåtgärder som inte ryms inom den kostnadsfria tandvården för barn och ungdomar. Vi hoppas att det skall bli möjligt att senare återkomma till det här med konkurrensfrågorna och att ett genomförande av konkurrensneutralitet fullt ut skall bli möjlig. Det finns, fru talman, några frågeställningar i betänkandet som det finns anledning att särskilt kommentera. Det gäller bl.a. förslaget om att personer i åldern 20-29 år skall få ersättning av försäkringen från första kronan - dvs. även för undersökningen. Det kan i och för sig anses vara en bra åtgärd till en relativt rimlig kostnad för staten. Vi har därför från Centerns sida ställt upp bakom förslaget. Samtidigt vet vi ju att det i den här gruppen finns en väldigt stor rörlighet. Man flyttar från sin hemort för studier på annat håll, man flyttar för att få arbete, man gifter sig osv. Det är således en period i livet då det sker många förändringar. Då är det lätt hänt att den kontinuitet som man tidigare haft i barn och ungdomstandvården går förlorad. En del resurser borde därför möjligen ha avsatts för uppsökande verksamhet bland dessa ungdomar. Nu är det möjligt att det inom ramen för den utökade konkurrens som föreslagits ändå kan bli så i praktiken. Men det finns på den här punkten, fru talman, anledning att vara litet uppmärksam och att följa upp vad som händer. Den uppsökande verksamheten, den kostnadsfria munvårdsbedömningen och den till den öppna hälsooch sjukvården anpassade taxa som föreslås för äldre och funktionshindrade ser vi som mycket positiva åtgärder. Speciellt gäller detta för alla dem som i dag inte själva har ekonomiska möjligheter att bekosta sin tandvård. Det är enligt vår mening en åtgärd för höjd livskvalitet och en viktig insats för att motverka risken för undernäring bland äldre i särskilt boende. Ett av de förslag som framförts har det kommit många synpunkter på. Det gäller den s.k. förhandsprövningen av vissa åtgärder inom den sjukdomsrelaterade tandvården. Många har menat att sjukdomsrelaterad tandvård inte skall bedömas på annat sätt än andra vård och behandlingsbehov inom sjukvården. Vi delar från Centerns sida den grundinställningen. Vi menar att det är läkare som, tillsammans med tandläkare, skall avgöra vad patienten behöver för att få bot och lindring för sin sjukdom. Någon administrativ överbyggnad för detta anser vi inte behöver finnas. Av de skrivningar som finns i betänkandet framgår det också att det är det som kommer att vara det normala, alltså att det är läkare och tandläkare som kommer att fälla avgörandet. Å andra sidan går det inte att bortse från att olika typer av sjukdomsrelaterad tandvård i framtiden kommer att subventioneras både av landstingen och av försäkringskassan. Någonstans måste därför någon avgöra vad som är vad och vilka behandlingsinsatser som skall omfattas av de olika ersättningarna. Det följer den princip som vi i andra sammanhang anser bör gälla; att den som betalar också skall fatta besluten. Vill man, som vi i Centern, ha fri konkurrens inom tandvården måste man acceptera det här. Vi förutsätter nämligen att det kan vara privata vårdgivare som både ställer diagnos och utför behandlingen även när det gäller den här typen av tandvård. En annan fråga som varit föremål för en del reaktioner är förslaget att det skall vara möjligt att få ersättning för åtgärder som utförs inom ramen för en frivillig överenskommelse mellan vårdtagare och vårdgivare till ett fast pris för en viss period. Det är det som kallas abonnemang eller abonnemangstandvård. Jag vill för min del understryka att det här handlar om ett frivilligt alternativ som bygger på att båda parter är överens. I annat fall blir det aldrig aktuellt. Det handlar således om ett civilrättsligt avtal mellan tandläkaren och patienten. Det enda sätt på vilket försäkringen är involverad är att det för detta utgår ersättning på samma sätt som om behandlingen skett inom ramen för den ordinarie taxan. I den här delen är jag något förvånad över de invändningar som framför allt kommit från Moderata samlingspartiet, som ju normalt brukar föredra privata lösningar i stället för statliga regleringar. I det aktuella fallet är det fråga om att avstå från regler som förhindrar maknadsmässiga lösningar. Det är därför något märkligt att man från moderat sida inte kan se det positiva i detta. Fru talman! Det gläder mig att det blir ett tillkännagivande till regeringen om behovet av ett kompetenscentrum med inriktning på dentala material. Var det sedan skall lokaliseras får naturligtvis bli en fråga som får behandlas i särskild ordning. Vi kan bara här och nu konstatera att det redan finns en bra verksamhet och en mycket god kompetens på detta område vid Akademiska sjukhuset i Fru talman! I det här sammanhanget vill jag också passa på att ge uttryck för min förvåning över de invändningar som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i sin gemensamma reservation framför mot att undanta amalgamet från ersättning ur försäkringen. Var Folkpartiet liberalerna står i den här frågan tror jag mig ha förstått. Jag vill därför i första hand vända mig till Kristdemokraterna och fråga: Tycker inte ni kristdemokrater att amalgamet skall avvecklas så fort det går? Och om ni nu hänger upp er på en enskild intressents tolkning av EU-reglerna, tycker ni inte då att detta borde vara ett lämpligt tillfälle att få klarlagt om den av er ofta omhuldade subisidiaritetsprincipen har något värde genom att låta driva denna fråga inom ramen för EU? Fru talman! Låt mig till sist notera att det till det förslag som nu föreligger, och som i hög grad överensstämmer med de principer som Centern framfört, inte finns något samlat alternativ. Det gemensamma avslagsyrkandet på utskottets hemställan som framförs av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är grundat på tre helt olika uppfattningar om hur en ny tandvårdsförsäkring skall se ut. Moderaterna vill för sin del ha en försäkring som innebär en subventionering med 60 % för tandvårdskostnader över 3 000 kr. De vill dessutom att anslaget till tandvården skall vara mindre. Folkpartiet liberalerna har på ett par punkter när samma förslag som regeringen vad gäller uppläggningen av tandvårdsförsäkringen men också samma invändningar som vi från Centerpartiet har i konkurrensfrågan. Kristdemokraterna, och för den delen även Miljöpartiet, förordar att tandvårdsförsäkringen inlemmas i den öppna hälso och sjukvårdens avgiftssystemet, vilket skulle innebära en kostnadsökning på flera miljarder kronor. Några sådana ökade kostnader har man inte lyckats få utrymme för i sina budgetförslag. Man stannar därför för att föreslå en utredning med den inriktningen. Kontentan av detta, fru talman, är ändå trots allt att det enda samlade och något så när sammanhållna förslag som finns när det gäller tandvårdsförsäkringen är det som har lagts fram. Vi är för vår del ganska nöjda med detta, och huvuddelen av betänkandet tilltalar oss. Men när det gäller konkurrensfrågorna anser vi dessvärre att förslaget är otillräckligt. Det är därför vår förhoppning att det skall vara möjligt att återkomma senare till denna punkt för att få konkurrensneutraliteten utvecklad fullt ut. Det skulle göra bra nytta, och det skulle innebära större förutsättningar för det som vi eftersträvar, nämligen en bra tandvård i hela landet. Fru talman!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
Fru talman! Det var ett märkligt anförande, Roland Larsson. Jag hängde med en bit, när Roland Larsson redogjorde för sina synpunkter på konkurrensförhållandena mellan folktandvård och privattandvård. Men sedan blev jag mycket betänksam när jag hör att han jämställer den fria marknaden med abonnemangstandvården och raljerar över att vi har gått emot ett sådant förslag, som enligt Roland Larsson skulle ligga i vårt intresse. Jag måste ärligt och uppriktigt fråga Roland Larsson när han säger sig värna om konkurrensen och samtidigt säger sig vara nöjd med de skrivningar som finns i betänkandet. Har Roland Larsson annan information än jag när det gäller hur regeringen kommer att hantera detta? Visserligen står väl Roland Larsson närmare regeringen än vad jag gör, men det är en fråga. Jag tycker nämligen inte att det finns anledning att göra så stort väsen av skrivningarna i betänkandet om konkurrensförhållandena. De är till intet förpliktigande. Om vi verkligen skall uppnå det som jag faktiskt tror att Roland Larsson innerst inne vill, nämligen att det skall råda konkurrensneutralitet, måste vi nog lagstifta på detta område. Det är ju märkligt att Roland Larsson ställer upp och stöttar regeringen när han har så kraftiga invändningar mot detta förslag. Han framför ju faktiskt grundläggande kritik.

Fru talman! Jag tror säkert att Liselotte Wågö har förstått precis vad jag menar. Men om hon har läst betänkandet ordentligt framgår det också att vi har reserverat oss på de punkter som handlar om konkurrens. På den punkten har vi alltså inte accepterat regeringens förslag. Vi har alltså en annan uppfattning. Men det görs ju framflyttningar av positionerna i konkurrensfrågan. Detta kan man ju inte förneka. Det görs ju uttalanden både i momsfrågan och när det gäller särredovisningen av barn och ungdomstandvården. Det kan man inte heller bortse från. Så nog tycker vi att det är steg i rätt riktning även om man inte går så långt som vi skulle vilja. Jag vill understryka att abonnemangstandvården innebär en möjlighet att få ersättning från försäkringen även om man träffar ett frivilligt avtal om ett abonnemang. Det är inget förpliktigande, vare sig från patient eller tandläkare, att träffa sådana avtal. Om man inte vill göra det, så gör man inte det. Men om man vill göra det får man ersättning från systemet. Det är en i allra högsta grad marknadsanpassad lösning som borde tilltala Moderata samlingspartiet. Att träffa enskilda privaträttsliga avtal brukar ju Moderaterna inte hesitera inför.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att jag också har noterat att det finns reservationer från Centerpartiet när det gäller konkurrensfrågan. Det är därför som jag blir något konfunderad när jag lyssnar på vad Roland Larsson anför. Han verkar tämligen nöjd med de förslag som finns i betänkandet när det gäller konkurrensen. Konkurrensfrågan är av vital betydelse för just det som Roland Larsson påpekar, nämligen att det är viktigt att vi har privatvård även på andra sidan Dalälven. Men i brist på lagstiftning i denna fråga, Roland Larsson, är jag rädd för att medan gräset gror dör kon. Gör inte en för stor sak av abonnemangstandvården. Detta är ett förslag som jag tror i första hand kan tilltala folktandvården. Folktandvården har strukturen för att kunna åta sig denna typ av vård. Man har dessutom inte någon särredovisning mellan vuxentandvård och barn och ungdomstandvård, vilket gör att man där kan ta risker som vårdgivare på ett helt annat sätt än vad den privata tandläkaren kan göra. Den saken är klar, att om det är någonstans ett sådant här förslag får genomslag så är det naturligtvis inom folktandvårdens och landstingets betongstruktur.
Fru talman! Det är faktiskt inte vi som gör särskilt stor sak av abonnemangstandvården. Jag försöker tvärtom tona ned detta genom att påpeka att det handlar om en frivillig överenskommelse. Det är ju faktiskt Moderaterna som i en reservation för avslag på hela propositionen har anfört detta som ett motiv. Det tycker jag är att göra större sak av detta än vad jag har gjort. Jag är naturligtvis inte nöjd i konkurrensfrågan. Om jag vore det skulle jag inte ha reserverat mig, eller hur? Våra reservationer i den frågan talar alltså för att det inte är på nämnda vis. För övrigt tycker jag att tandvårdsförslaget är bra. Det överensstämmer väldigt väl med de principer som vi förra året framförde i vår partimotion och de principer som jag inledningsvis läste upp. På den punkten har vi anledning att vara nöjda. Dessutom har det skett en del tillkännagivanden som går ännu längre i den aktuella riktningen. Varför skulle vi inte vara nöjda med det? Skulle inte Liselotte Wågö vara nöjd om regeringen lade fram ett förslag som överensstämde med de principer som ni hade lagt fram under den allmänna motionstiden? Det skulle vara mera förvånande om jag inte uttryckte mig förnöjt över detta än att jag nu gör det.

Fru talman! Socialminister Margot Wallström! Turerna kring tandvården har varit många och långa. Föreliggande proposition har låtit vänta på sig, sannolikt bl.a. beroende på de problem som regeringen har haft beträffande finansieringen. Det vore intressant att få höra socialministern utveckla hur mycket man, om man fick för Finansdepartementet, egentligen skulle vilja satsa på det här området. Vi i Folkpartiet anser att den här propositionen är ett steg framåt. Ändå yrkar vi avslag på den. Det gör vi därför att några av våra grundläggande krav inte har blivit tillgodosedda. Mot den bakgrunden yrkar vi avslag på propositionen. Det gör vi tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna i reservation 1, som jag yrkar bifall till. De punkter där vi förenar oss återfinns i reservationen. Men sedan har respektive parti i särskilda yttranden vidareutvecklat vad vi tycker är bra respektive dåligt i propositionen. Liselotte Wågö har utvecklat detta en hel del i sitt anförande här. Avslagsyrkandet beror för det första på att propositionen inte når hela vägen fram när det gäller konkurrensneutraliteten, som för oss i Folkpartiet är ett grundläggande krav. För det andra gäller det Lagrådets påpekanden i samband med abonnemangstandvården. För det tredje gäller det den aviserade avsikten att den 1 januari 1999 slopa tandvårdsersättningen för amalgamfyllningar. Jag återkommer senare om just amalgamfrågan. Vi i Folkpartiet anser att de liberala målsättningarna för en god tandvård främst är en bättre tandhälsa och rimliga kostnader för alla patienter. I dag är kostnaderna alltför höga, speciellt för äldre patienter. Valfrihet för patienten är ett grundläggande krav, liksom värnandet om barn, äldre, funktionshindrade och andra s.k. svaga grupper. Vidare gäller det skapandet av en klar skiljegräns mellan barn och vuxentandvård. Etableringsfriheten är också oerhört viktig, liksom friare regler för prissättningen. Propositionen uppfyller, som sagt, en del av de här målsättningarna men på andra områden önskar vi en annan politik än den som har föreslagits. Först och främst gäller det 65-årsregeln. Vi motsätter oss att den gränsen behålls, som man ju vill. I praktiken innebär den ett yrkesförbud. Det gäller då tandläkare och tandhygienister. Det finns ingenting som säger att man blir sämre just vid 65-årsdagen. Jag är övertygad om att det finns mindre lämpliga personer i 50-årsåldern liksom det finns de som är alldeles utmärkta yrkesutövare efter att ha passerat 65. Det här är individuellt. I det reformerade pensionssystemet skall det ju finnas en rätt att kvarstanna på sitt arbete till 67 års ålder. Därför framstår 65-årsgränsen som ännu mera omotiverad. Vi ser den alltså som ett yrkesförbud. Sedan har vi detta med konkurrensneutraliteten. Den frågan tas upp under tre moment här: särredovisning av Folktandvårdens ekonomi, valfriheten inom barn och ungdomstandvården samt äldre och funktionshindrade personer. Visserligen tycker vi att det är tillfredsställande att det ges regeringen till känna om en särredovisning av landstingens kostnader för barn och vuxentandvården. Men det här är inte tillräckligt för att garantera en konkurrensneutralitet. Det tillägg i tandvårdslagen som ger landstingen möjlighet att anlita annan vårdgivare än Folktandvården för att utföra den tandvård som landstingen har ansvaret för tillkom genom ett riksdagsbeslut hösten 1992. Men det har inte lett till den ökning av konkurrensen inom barn och ungdomstandvården som vi anser är nödvändig. Vi vill därför införa en barntandvårdspeng som följer barnet. Därmed får vi ett per capita-system som innebär ett fast pris per barn och år. Det följer barnet till den tandläkare som föräldrarna så önskar välja, oavsett om det är en privat eller en offentlig tandläkare. Beloppet skall vara lika för Det här med konkurrensneutralitet, privatoffentligt, är grundläggande. Just detta gör att privattandläkare skulle få en chans också norr om Dalälven - som Roland Larsson tidigare i ett inlägg här tog upp och som Liselotte Wågö gick in i debatten om. I utskottsmajoriteten är vi överens om att den uppsökande verksamheten och den tandvårdsbehandling som kan bli nödvändig när det gäller äldre och funktionshindrade skall konkurrensutsättas. Vi tycker dock inte att man går tillräckligt långt där. Vi anser att landstingen skall vara skyldiga att genomföra upphandling av den här uppsökande verksamheten. Först då kommer vi att få en ordentlig konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga vårdgivare. När det sedan gäller tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid och särskilt skydd mot höga tandvårdskostnader godtar vi regeringens förslag om högkostnadsskydd. Men hur skall en vanlig människa förstå hur man räknar ut det här? I moderaternas särskilda yttrande finns detta utmärkt exemplifierat. Jag tror att det sätt på vilket detta uttrycks i propositionen lurar många att tro att man får en större subvention än som i praktiken blir fallet. Vi anser därför att Riksförsäkringsverket här måste utarbeta ett bra informationsmaterial om vad högkostnadsskyddet egentligen innebär. år tycker vi att det är tillfredsställande men vi avvisar att personer i nämnda åldersgrupp skall få subvention för undersökningar. Visserligen utgör det här bara 1,8 % av tandvårdsförsäkringens kostnader men vi tycker att de pengarna i stället skall gå till högkostnadsskyddet och att den här åldersgruppen, som ju består av vuxna med god information, måste kunna motiveras att regelbundet gå till tandläkaren eller tandhygienisten. När det gäller amalgamet begärde vi i vår motion att regeringen skyndsamt skulle återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder som kan vara motiverade med anledning av Forskningsrådsnämndens utredning om amalgamet och andra dentalmaterial. Jag måste fråga socialministern varför man inte har beaktat den utredning som man själv har tillsatt. Det här är en komplicerad fråga. Många patienter har under resans gång farit illa. De borde ha fått både ett bättre bemötande och en bättre behandling i vården. Därför var jag väldigt glad för ett år sedan när regeringen gav Forskningsrådsnämnden i uppdrag att ta sig an den här komplicerade frågan. Den utredningen nämns dock inte med ett ord i propositionen. Motionstiden för den proposition som vi i dag diskuterar gick ut dagen innan Forskningsrådsnämnden lämnade över sin utredning till regeringen. Som undertecknare står politiska partier, fackliga företrädare och forskningsrådens representanter. Det är inte vilken utredning som helst. Ordförande är Helena Nilsson. Centerpartiet uppenbarligen kör över en i partiet högt betrodd person, varför man inte avvaktar den här utredningen utan kör på som om ingenting hade hänt.

Då behandlingskostnaden vid användning av alternativa material är högre, alternativen mindre väl utprovade och eventuella biverkningar mindre väl kända, ser dessa experter estetiska skäl som det enda egentliga argumentet mot amalgam i dental användning." Sedan kommer FRN in på en rad frågor om hur man skall kontrollera tandfyllnadsmaterial, hur man skall ta hand om de patienter där det sägs att det inte är uteslutet att deras problem är att hänföra till deras amalgamfyllningar och att de därför måste få adekvat medicinsk hjälp. Jag kan inte förstå varför man inte beaktar den här utredningen. Man kan råka hoppa ur askan i elden. Med det här yrkar jag således bifall till reservation

Fru talman! Fru minister! Först vill jag bara ge en liten bakgrund. Det här ingår som en del av det stora saneringsprogram som vi har genomfört i Sverige. Det kan betraktas som en vändning. Vi vet ju vad som var på väg att hända med tandvårdsförsäkringen. Vi var nere i 1 miljard plus en dålig konstruktion, som endast var en sorts rabatt för dem som hade råd att gå till tandläkaren. Jag ser nu en liten ljusglimt i detta förslag. Vi har dels fått extrapengar, som Liselotte Wågö tog upp, dels fått en annan konstruktion. Nu är det en mera social inriktning, en folkhälsoinriktning. Om man skall tala i termer av vinnare och förlorare, vill jag säga att vinnare är barn och äldre, funktionshindrade och socialt svaga grupper. Förlorarna är Medelsvensson och övre medelklassen. Är det farligt? Nej, jag tycker inte det. Nu får de som har fått bära bördorna av saneringsprogrammet för första gången en liten återförsäkring, och de som i stort sett har tjänat på krisen får vara med och betala litet. Jag tycker inte att det är fel. Nu har vi från vår sida i och för sig sju reservationer, och man kan tycka att vi då anser att det är ett dåligt förslag. Men det tycker vi inte alls, utan vi tycker att det i grunden är ett bra förslag, som kan utvecklas. Våra reservationer skall i det här fallet ses som ett tecken på vår ambitionsnivå - den är nämligen inte tillräcklig i förslaget. De här pengarna räcker inte, framför allt mot bakgrund av hur tandvårdsförsäkringen såg ut för några år sedan. Då var kostnaderna uppe i 5-6 miljarder, och nu är de nere i knappt 2 Samtidigt är vi medvetna om att om vi skall ha en tandvårdsförsäkring som svenska folket vill ha och önskar sig, skulle vi behöva plussa på 6-7 miljarder. Det påpekade även Roland Larsson. En av svagheterna i förslaget är, som många har sagt, högkostnadsskyddet. Jag delar kritiken från borgerligt håll, från Liselotte Wågö, Roland Larsson, Barbro Westerholm och övriga, att högkostnadsskyddet inte är bra. Det beror på att det fattas pengar. De har inte heller några pengar att skjuta till. Det här är en fråga som vi får lösa framöver. Vi har varit förutseende och anslagit pengar i vårpropositionen, just för att täcka upp den här biten och få ett bättre högkostnadsskydd. Det är också viktigt att vi får med oss Medelsvensson på tandvårdsförsäkringen, så att han också känner att han får ut litet av det hela. Det finns en annan skönhetsfläck. Man har gjort en bra konstruktion, genom att man tar med många sjukdomsliknande tillstånd och gör större likheter med sjukförsäkringen, att man för de resonemangen. Med det fattas fortfarande vissa bitar som det inte skulle behöva kosta så mycket att tillföra. Behandling av t.ex. inflammationer, tandlossning och den typen av sjukdomsliknande tillstånd skulle inte behöva kosta mer än vanlig sjukvård. Sedan är det en annan sak med protetiken, men den får vi lösa med högkostnadsskyddet. Vi måste gå den vägen. Det får bli tillskott framöver, när ekonomin förbättras. Jag vill också kommentera det borgerliga alternativet och frågan om vad vi behöver göra framöver. Det har här gjorts ett stort nummer av konkurrensutsättningen och att det är bristen i förslaget. Jag kan hålla med i två frågor. Det gäller särredovisningen, som jag kan acceptera att man gör en ändring av. Jag kan också acceptera att man vill ha likhet i momshanteringen. Det är inte rättvist om det skall vara olika villkor där. Däremot ställer jag mig tveksam till strävandena att lägga ut barntandvården på marknaden, att marknadsutsätta och göra barnen till kunder. Vad är det för önskvärt i det? Jag tycker att det börjar likna privatisering för privatiseringens egen skull. Vi har världens bästa tandhälsa bland barn - det är erkänt. Det har vi byggt upp under de år när vi målmedvetet har satsat på barntandvården. Varför skall man ändra på ett vinnande lag? Det fattar jag inte. Det fungerar väldigt bra nu. Det fungerar tack vare områdesansvaret, att folktandvården har ett ansvar för barnen inom sitt område och kallar alla till besök osv. Skall vi nu börja med någonting som liknar husläkarreformen, så att olika läkare går ut och raggar ungar och gör dem till kunder i sin privata mottagning? Då kommer många helt säkert att slinka igenom. Jag tycker att utskottet har gått litet för långt i eftergift till högern. Liselotte Wågö borde vara mycket nöjd med den högersväng som utskottet har gjort i jämförelse med propositionen, som jag tycker är bättre. Om landstingen vill anlita privata tandläkare är det inget fel i det - jag har inget emot att man upprättar samverkansavtal. Jag reagerar mot själva principen att man skall göra marknad av allting. Man utgår inte från barnens bästa här, utan från privattandläkarnas bästa. Det finns ett överskott nu, och tandläkare har svårt att få underlag för sitt arbete. Framför allt, vilket man har talat om här, är det tydligen för privattandläkarna norr om Dalälven som det är ett väldigt problem. Jag avvisar de resonemangen. Jag har också andra synpunkter på det borgerliga förslaget, men dem kan vi låta vara så länge. Ni har väldigt konstiga resonemang i era särskilda yttranden. Ni skriver t.ex. att det inte får tillskapas försäkringssystem som rycker undan förutsättningarna för de privata försäkringsbolagen. Dels skall systemet inte vara så bra att folk avstår från att teckna privata försäkringar, dels skall det vara så bra att de privata försäkringsbolagen skall få tjäna på systemet. Jag tycker att det är ett väldigt konstigt resonemang. Jag skall bara ta upp de två reservationer som jag tänkte hålla fast vid. Det gäller vår reservation nr 10 om förhandsprövning. Roland Larsson har redan tagit upp den frågan och även ställt sig bakom våra tankegångar. Jag har fått många brev och jag skall läsa upp ett av dem där det lämnas synpunkter i den här frågan: För aktuella professioner - i första hand läkarkåren - måste det framstå som märkligt att medicinska ställningstaganden till en patients behandlingsbehov skall underställas en särskild administrativ prövning. Så sker inte i något annat medicinskt sammanhang. Och regeringen har inte heller angett några särskilda skäl som kan motivera ett sådant undantag. Det torde också vara en grannlaga pedagogisk uppgift för läkaren att förklarar för patienten att nödvändig behandling måste förhandsprövas av någon annan inom landstinget. Patienten kan inte heller besvära sig över ett sådant beslut varför regeringens förslag är illa genomtänkt även av rättssäkerhetsskäl. Det är många som har påpekat att just den delen inte är bra. Därför står vi fast vid vår reservation. Sedan har vi en reservation om abonnemangsskyddet. Jag kan hålla med Liselotte Wågö där. Jag begriper inte heller riktigt hur det skall fungera. Det är därför som vi i reservationen säger att man borde avvakta i varje fall de försök som pågår. Såvitt jag förstår pågår det i Värmlands landsting liknande försök. Det borde åtminstone vara ett minimikrav. Därför vill jag yrka bifall till den reservationen. Detta med amalgam vill jag inte kommentera. Det är egentligen ingen huvudfråga i en tandvårdsförsäkring, men det har ju delvis blivit det. Jag tycker att frågan har hanterats rätt bra under de förutsättningar som finns. Där håller jag med Roland Larsson helt och fullt. Sedan har jag en kommentar om 65-årsgränsen. Vi får nog börja diskutera åldersgränserna över huvud taget i vårt samhälle med tanke på den ökande medellivslängden och de stora årskullarna som nu växer upp. Att vara tandläkare är bland det svåraste och mest exakta hantverk som finns. Det ställs enorma krav på precision. Man kan bara tänka sig konsekvenserna av minsta darrning på handen. När man talar med tandläkare får man bekräftat att det ett väldigt krävande arbete. Det krävs också tid för återhämtning och det krävs koncentration. Jag vill alltså inte rucka på 65 årsgränsen utan vidare analyser. Därför accepterar jag tandvårdspropositionens förslag i den delen tills vidare.
Fru talman! Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två. Det är klart att jag har förståelse för att Sig Sandström inte till fullo delar mina synpunkter på marknadsekonomi. Det är naturligtvis väldigt svårt om man själv förespråkar planekonomi, eller som man numera kallar det: socialistisk marknadsekonomi. Jag vill ställa en fråga till Stig Sandström. Detta med att barn skulle bli kunder hos privattandläkare skulle jag vilja ha en liten förklaring till. Vi har ju en avgiftsfri barn och ungdomstandvård - man kan inte säga att det är gratis, eftersom den bekostas via skattemedel. Men hur ser Stig Sandström på barn som får sin vård hos landstingets tandläkare? Vad är det för skillnad i synsättet när det gäller att få sin vård tillgodosedd hos en privattandläkare, kanske rent av hos den tandläkare som familjen i övrigt har valt? Jag hängde inte riktigt med i kundresonemanget, så om jag kan få en förklaring vore jag tacksam.
Fru talman! Såvitt jag förstår är ni ute efter något som liknar husläkarsytemet. Vi har erfarenheter av detta när läkarna skulle värva kunder. Man gick ut i annonskampanjer och liknande. Ni säger ju själva att syftet är att utvidga arbetsvolymen för privattandläkarna, att de skall få tillgång till denna kundkrets. Vi har ett system som har fungerat bra. Det är skolan som har haft koll på att barnen kommer i väg till tandläkaren. Alla barn har blivit kallade. Nu skall kanske en skolklass splittras upp så att några barn går till en tandläkare och några till en annan. Vem är det då som håller reda på alltihop? Det hela är inte okomplicerat. Det kan fungera i vissa landsting, såsom i storstäderna där systemet är genomfört. Jag har inget emot det. Jag vill bara att landstingen skall ha hand om detta. Det är ju deras planeringsansvar att se till att det hela fungerar. Men jag tycker att det så mycket privatisering för privatiseringens egen skull. Om det är privatisering som man är ute efter vänder jag mig emot det, eftersom vi har en så bra och fungerande barntandvård, den bästa i världen. Då ställer jag mig frågan: Varför skall man ändra på det med konstlade medel och dessutom med lagstiftning?
Fru talman! Det vore väl märkligt om vi inte skulle ha en bra barn och ungdomstandvård i detta land med tanke på hur mycket pengar som vi medvetet har satsat på barns tandhälsa. Att dra parallellen med husläkarsystemet tycker jag är litet långsökt. Man kan ha vilka synpunkter som helst på husläkarsystemet. Jag hör till dem som tycker att det kanske inte var någon särskilt lysande idé. Stig Sandström sade att privatläkarna var ute och raggade patienter. Men hur bar man sig åt från landstingets sida? Husläkare finns ju i både privat och offentlig regi. I mitt hemlän gick det till så att jag fick en lista tillskickad mig där jag kunde önska till vem som jag ville gå och landstinget skulle betala en fast avgift för att jag skulle få vård i tid. När jag fick besked om vilken husläkare jag skulle få blev jag anvisad en doktor därför att den som jag hade valt var så populär att jag inte fick plats på den listan. Jag har inte besökt husläkaren sedan systemet infördes och ändå har det kostat pengar. Så jag funderar faktiskt på att begära att jag tas bort från listan. Men det här gäller valmöjligheten. Det skall finnas möjligheter för familjer att välja sin tandläkare även för barnen.
Fru talman! Först vill jag för tydlighetens skull yrka bifall till reservationerna nr 10 och 12, eftersom jag tydligen hade missat det. När det gäller om man skall laborera och omstrukturera är jag konservativ av mig. Jag tycker att vi har ett väl fungerande samspel i den svenska tandvården. Är man barn, då går man till folktandvården. När man blir vuxen kanske man byter till en privat tandläkare. Det har jag själv gjort. Det är många år sedan jag besökte folktandvården. Det är ett accepterat system i Sverige. Det är 65 % av den vuxna befolkningen som går till privattandläkare. Det är ett accepterat system. Då finns det en balans mellan folktandvården och privattandvården som har fungerat bra. Men om en av sektorerna gör ambitioner på att intervenera den andra, då bör man i varje fall fundera över saken och inte köpa den utan vidare.

Fru talman! Fru socialminister! Ett viktigt mål för Miljöpartiet är att vi så snart som möjligt skall få en tandvård där tandvårdsavgiften ingår i samma avgiftssystem och ligger under samma högkostnadsskydd som hälso och sjukvården. För oss är det viktigt att vi får ett heltäckande skydd när det gäller hälsan, och vi är övertygade om att den åsikten delas av en stor del av vår befolkning. Vi har svårt att förstå varför det fortfarande skall vara skillnad om man skadar sig i munnen eller om man skadar någon annan kroppsdel, om hälsoproblemet sitter i munnen eller utanför. Vi tycker att det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att analysera och lämna förslag till ett samordnat avgiftssystem. Bra tandhälsa är viktig. Det får inte vara så att någon tvingas avstå från det på grund av ekonomiska skäl. Även här skall vi solidariskt dela på kostnaderna för de stora och dyra åtgärderna. I det här betänkandet har vi en reservation där vi vill ha ett riktat stöd till personer med svag ekonomi. Även fattiga och arbetslösa måste ha rätt till samma tandvård som vi andra har råd att betala. I dagens system med socialbidrag har den enskilde rätt till bistånd till akut tandvård om han eller hon är berättigad till socialbidrag. Men det räcker inte. Man måste även ha rätt till annan tandvård. Ingen skall av kostnadsskäl tvingas att dra ut tänderna för att man inte har råd att betala för andra nödvändiga åtgärder. Vi har tyvärr under den senaste tiden i medierna kunnat läsa om flera sådana bedrövliga exempel, nu senast i Borlänge. I vintras mötte jag en välutbildad invandrarkvinna, strax under 40 år. Hon hade varit arbetslös i åtta år. Hon berättade om sin besvärliga ekonomi och om att hon hade tvingats att dra ut två tänder just av den anledningen. Hon hade inte möjlighet att betala lagningen. Hon var ju, som hon sade, inte svullen eller inflammerad och kunde därför inte få någon hjälp av socialförvaltningen. Jag skäms när jag hör en sådan här sak. Jag tycker att det är ovärdigt att vi kan ha det så. När tandvården förhoppningsvis hamnar under samma avgiftssystem som sjukvården slipper vi även de här problemen. Då spelar det inte längre någon roll om folk har sämre ekonomi, utan då kommer alla att ha möjlighet att välja det vettigaste alternativet. Alla får samma valmöjlighet. I väntan på en sådan reform anser vi att man i socialtjänstlagen skall göra en ändring så att även tandvård utöver akuttandvård ingår i försörjningsstödet. Fru talman! Så har vi amalgamfrågan. Vi tycker att det är bra att tandvårdsersättning för amalgam slopas, att man talar om att amalgamet skall förbjudas. Men det räcker inte för oss. Vi i Miljöpartiet vill att amalgamavvecklingen skall påskyndas och att ett amalgamförbud av miljö och hälsoskäl skall införas redan den 1 januari 1999. Vi anser att vi redan har fått vänta alltför länge på ett sådant här förbud och tycker att det är märkligt att amalgam inte redan är förbjudet, med tanke på allt som har framkommit, allt som har sagt och skrivits i många år och all vilja som har uttalats om att påbörja en avveckling. Även amalgamtillverkarna varnar nu för riskerna. Vi vill även att amalgam beläggs med miljöavgift enligt principen att förorenaren betalar. Avgiften bör sättas så att de miljökostnader som uppstår täcks. Gunnar Goude kommer i ett anförande att ytterligare ta upp amalgamfrågan. Fru talman! Jag välkomnar förslaget att personer som under kortare tid behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och även de extremt tandvårdsrädda eller de som byter tandfyllning som ett led i en medicinsk rehabilitering skall omfattas av de avgiftsbestämmelser som gäller inom hälso och sjukvården. Det tycker jag är ett steg i den riktning vi vill att man skall ta när det gäller tandvården. Men vi ser inte att det finns några skäl till att ha den förhandsprövning som regeringen förslår. Landstingen bör i stället hantera denna fråga på samma sätt som andra medicinska frågor. Patienten bestämmer vilken behandling han eller hon vill acceptera efter rekommendation av behandlande läkare och tandläkare. Det är märkligt att regeringen kommer med förslaget om förhandsprövning när man nu samtidigt kommer med förslag om att öka sjukvårdens patienters valfrihet och inflytande inom hälso och sjukvården. Även här måste ju tandvård och hälsovård jämställas. När det gäller reservation 8 har jag stött Centerpartiet. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att även barnen skall ha den valfrihet som vi andra har att välja tandläkare. Även äldre skall ha den rätten. Jag tycker att också här skall man se hur det är inom hälso och sjukvården. Där har alla rätt att välja den läkare man vill. Fru talman!

Fru talman! Det är naturligtvis en väldig god ambition att tänka sig att man skulle låta tandvården omfattas av samma regler som hälso och sjukvården. Det kan jag också ställa upp på. Det är en god tanke. Men nu finns det en begränsning som gör att det här inte är särskilt möjligt i dag. Den insats som vi nu gör i pengar för den nya tandvårdsförsäkringen är 1,9 miljarder kronor. 1,4 miljarder är det nu. Det är alltså en höjning med 500 miljoner kronor. Om man skulle övergå till ett sådant system som Thomas Julin förordar tror jag - men jag är inte helt säker - att det skulle behövas ytterligare 6-8 miljarder kronor utöver de pengar som nu finns. När vi ser på vilka prioriteringar vi måste göra på alla andra områden bedömer jag att det inte är en realistisk lösning i dag, om man inte har någon hittills okänd källa att plocka pengarna från. Det är viktigt att komma ihåg att en del av de restriktioner som ligger i ett sådant här system också är restriktioner beroende på pengar.

Herr talman! Det är ju pengarna, Roland Larsson, som gör att vi föreslår att man skall göra en utredning. Som Roland Larsson också säger vet man inte riktigt vad det här kostar. Han tror att det kostar si och så mycket. Och därför är det viktigt med en utredning. Men jag tycker ändå att det är positivt. Vi tar ju nu vissa steg i den riktningen och för in vissa områden i betalningssystemet, så jag känner att vi är en bit på väg. Det gör också att det längre fram kanske går lättare att ta större steg.
Herr talman! Det är väl ingenting som har utretts så mycket under de senaste åren som den här frågan. Den har utretts flera gånger, och samma förslag har kommit tillbaka till den här riksdagen från två olika regeringar och avvisats. Det är alltså kanske inte det bästa att ånyo sätta igång en ny utredning. Skulle man inte kunna tänka sig, Thomas Julin, att om man vill hävda detta så kan man göra det parallellt med att det här systemet börjar fungera inom ramen för de pengar som nu finns? En sådan här utredning är det ju som sagt inte särskilt lämpligt att dra igång ånyo. Det här är en lösning inom ramen för de pengar som finns, som jag tycker är väldigt bra. Då borde man kunna lugna sig med att ånyo utsätta den här frågan för nya utredningar.
Herr talman! Vi tycker i alla fall i Miljöpartiet att det här är ett viktigt och intressant förslag, och vi kommer att göra vad vi kan för att få tandvården att gå i den riktningen.
I enlighet med kammarens debattregler är detta replikskifte därmed avslutat.
Herr talman! Jag vill inte sticka under stol med att jag tycker att detta är ett svårt ämne. Det är Chatrine Pålsson som i Kristdemokraterna har haft beredningsansvaret i den här frågan, och när jag nu sätter mig in i den, därtill nödd och tvungen, ser jag att det inte är lätt att hitta goda alternativa lösningar. Den lösning som regeringen har föreslagit i propositionen har fördelar, men vi kristdemokrater har likväl valt att yrka avslag på propositionen i dess helhet, även om naturligtvis enskilda delar kan diskuteras och har fördelar. Jag menar alltså att propositionen innehåller flera goda delförslag. Jag kan också hålla med om att reservanterna har flera goda idéer. Men i och med att vi har yrkat avslag på propositionen i dess helhet och därmed på utskottets hemställan kommer vi att rösta nej vid den första voteringen och att avstå i de följande. Jag kan mycket väl hålla med Thomas Julin m.fl. vad gäller barnens valfrihet. Vår känsla för tandläkare är ju bitvis irrationell. Ibland fungerar det, ibland fungerar det inte, och man kan inte säga att den ena tandläkaren är bättre än den andra. Det är bara så att man reagerar olika. Om det låser sig för ett barn känns det väldigt konstigt att behöva säga: Det här är den enda tandläkaren - välj den eller låt bli! I stället kan en annan tandläkare, t.ex. en privat tandläkare - så är det på många orter norröver - vara det alternativ som behövs för att lösa problemet. Jag vill nu i stora drag redogöra för kristdemokraternas tandvårdspolitik. Också vi har naturligtvis registrerat att befolkningen i Sverige under lång tid har haft en god tandhälsa och har det nu också. Det råder inga delade meningar om det. Detta beror naturligtvis i huvudsak på den målmedvetna och förebyggande verksamhet som har bedrivits bland barn och ungdomar under de senaste 40 åren. Vi menar att det förebyggande arbetet även i fortsättningen måste ges hög prioritet och att kostnaderna för detta måste hållas på en rimlig nivå för patienterna. Vi anser att detta är det enda sättet att på sikt minska samhällets kostnader för tandvård. Vår utgångspunkt är att alla skall garanteras tillgång till god tandvård. På sikt bör därför sjukförsäkringen och tandvårdsförsäkringen, som vi har hört tidigare, samordnas i ett sammanhållet försäkringssystem för hela kroppen. Kristdemokraterna anser det märkligt att just sjukdomar i munhålan skall omfattas av ett eget försäkringssystem, skilt från det system som omfattar den övriga delen av människokroppen. I takt med att en allt större del av befolkningen i framtiden kommer att tillhöra de generationer som - i varje fall enligt vad vi kan bedöma - kommer att ha ett litet behov av tandsjukvård borde förutsättningarna för att låta denna vård omfattas av samma ersättningsregler som gäller för övrig hälso och sjukvård vara goda. Vi menar att utsatta grupper med stora tandvårdsbehov därigenom till en rimlig kostnad får möjlighet till den tandvård de behöver. En utredning bör därför tillsättas med uppgift att analysera och ge förslag till ett sammanhållet försäkringssystem för hela kroppen. I den uppgiften sammanfattas i stort sett kristdemokraternas syn på ett framtida tandvårdsförsäkringssystem. Det behöver här tas ett helhetsgrepp. I avvaktan på en sådan ordning bör enligt vår mening äldre personer, sjuka och funktionshindrade med kommunal omsorg inklusive hemsjukvård genom uppsökande verksamhet erbjudas kostnadsfri munvårdsbedömning, och för de behandlingsinsatser som därefter kan bli nödvändiga skall patienten betala samma avgifter som gäller i den öppna hälso och sjukvården. Vidare anser vi att de avgiftsbestämmelser som gäller inom den öppna hälso och sjukvården skall gälla även för personer som under kortare tid har behov av tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Vi konstaterar att regeringen tydligen har samma uppfattning när det gäller stödet till dessa grupper. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att den uppsökande verksamheten och den tandvårdsbehandling som därefter kan bli nödvändig konkurrensutsätts. Den erfarenhet som finns efter det att etableringsfriheten för läkare och sjukgymnaster avskaffats och ersatts av vårdavtal tycker vi visar att lagstiftning om konkurrensutsättning är nödvändig. Det bör därför i lag slås fast att landstingen skall vara skyldiga att genomföra en upphandling av den uppsökande verksamheten och den efterföljande tandvård som kan behövas. Först då kommer konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga vårdgivare vad avser den uppsökande verksamheten och den nödvändiga tandvården att uppnås. Det behövs ett förbättrat ekonomiskt stöd också till personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har ett långvarigt och väsentligt ökat tandvårdsbehov samt för andra personer med särskilt höga tandvårdskostnader. Vi tycker att regeringens förslag till högkostnadsskydd innebär en försämring jämfört med det nuvarande. Det innebär - med undantag av personer som till följd av sjukdom och funktionshinder skall få ersättning från försäkringen för all tandvård med 60 % av nu gällande arvode - endast ett skydd mot höga behandlingskostnader på grund av omfattande protetiska arbeten och tandreglering, ingenting annat. En fast ersättning skall lämnas med 60 % av nu gällande arvode. Från detta belopp skall 3 500 kr dras. Låt mig ge ett räkneexempel.

Nuvarande anslutningsbegränsning för privata tandläkare till ersättningssystemet för vuxentandvård bör upphävas. Vi anser dock inte att någon åldersgräns skall införas som villkor för rätt till försäkringsersättning för tandvård utförd av legitimerade tandläkare och tandhygienister. Vi tycker att det är diskriminerande och i praktiken innebär ett yrkesförbud. Det finns ingenting som säger att man blir sämre vårdgivare just det datum när man fyller 65 år. Dessutom skall det i det reformerade pensionssystemet finnas en rätt att kvarstanna i arbetet, om man så önskar, till 67 års ålder. Ett införande av en 65-årsgräns för de här två yrkesgrupperna framstår i detta perspektiv som ännu mer omotiverat. För att garantera valfrihet för patienterna och konkurrensneutralitet mellan den offentligt och privat bedrivna tandvården måste, som jag sagt, barn och ungdomstandvården konkurrensutsättas. Tillägget i § 5 tandvårdslagen ger landstingen möjlighet att anlita annan vårdgivare än folktandvården för att utföra den tandvård som landstingen har ansvaret för. Detta tillägg i lagen som beslutades av riksdagen hösten 1992 har emellertid inte lett till den ökning av konkurrensen inom barn och ungdomstandvården som vi kristdemokrater anser vara nödvändig. Vi anser därför att en lagstadgad rätt till valfrihet mellan offentlig och privat tandvård bör införas för barn och ungdomar. Därutöver behövs det ytterligare konkurrensfrämjande åtgärder för att nå viktiga mål som kvalitet, effektivitet och valfrihet. Därtill kommer en irrationell faktor: När man öppnar munnen för en tandläkare vill man själv kunna välja vem som borrar i ens tänder. Valfriheten har ett värde inte bara för patienterna utan också för tandvårdspersonalen, som ju får olika arbetsgivare att välja mellan. För att den offentliga och privat bedrivna tandvården skall kunna konkurrera på lika villkor måste folktandvårdens kostnader för vuxentandvården, som finansieras genom försäkringen och patientavgifter, redovisas helt skild från den skattefinansierade barn och ungdomstandvården. En sådan särredovisning skulle kunna uppnås genom att man inrättar resultatenheter med egen kostnadsredovisning. Alla uppdrag till dessa enheter måste underkastas reglerna om offentlig upphandling. Därutöver bör särredovisning tillämpas för olika verksamhetsgrenar. Förutom konkurrensneutralitet skulle också en bättre garanti mot underprissättning uppnås, och risken för s.k. korssubventionering skulle minska. regler om ersättning för viss mervärdesskatt från kommunkontosystemet i kommuner och landsting, behöver ses över. Dessutom behövs, som anförts i det föregående, obligatorisk anbudsupphandling av omsorgstandvård och sjukhustandvård. Till slut några ord om amalgamet. Det är naturligtvis en komplicerad fråga. Vi är som politiker i allmänhet inte fackkunniga. Vi blir hänvisade till vetenskap och beprövad erfarenhet och kan inte bara på fingertoppskänsla göra våra avvägningar. Det är riktigt att Forskningsrådsnämndens utredning har visat att den stora vinsten, kanske den enda vinsten, är den kosmetiska, att amalgamet inte är lika vackert som annat tandfyllnadsmaterial. Men vi vill naturligtvis ta på allvar den oro - den berättigade oro, som FRN också har talat om - att det kan vara amalgamet som är boven i dramat i många människors lidande. Vi har ingen invändning mot att användningen av amalgam inom tandvården skall avvecklas. Jag tror att vi är överens om det. Vi tycker att användningen av amalgam på sikt kan förbjudas. Men vi är inte beredda att göra det nu. EU:s regelverk tillåter inte, såvitt vi förstår det, ett direkt förbud mot amalgamet. Om Roland Larsson har en annan mening eller tror sig hitta andra vägar för att upphäva det, låt oss då titta på det. Men som politiker utan fackkunskap kan vi inte med vetenskapen i ryggen säga att det skall förbjudas. Kommer det fram ytterligare material som pekar på det vill vi gärna ompröva beslutet. Vi vet precis som alla andra i riksdagen vilken stor oro det finns i den här frågan. Fru talman! Jag instämmer i det tidigare yrkandet om avslag på propositionen och bifall till reservation

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Tuve Skånberg. Det finns delade åsikter om amalgamet. Då tycker jag att det är viktigt att man använder försiktighetsprincipen. Anser inte Tuve Skånberg att man skall göra det? Tuve Skånberg talar om att man skall avveckla på sikt. Vad innebär "på sikt"?
Herr talman! Det är inte så att jag ställer mig likgiltig till problemen med amalgamet. I min egen familj har jag en familjemedlem som har bytt ut amalgamfyllningen på samtliga tänder till avsevärd kostnad och stort besvär, och en hel del lidande. Vi måste fatta beslut på annat än personlig kännedom och att många människor anmäler sin oro. Vi får som politiker och icke-fackkunniga - vi får ju som kollektiv säga att vi inte är fackpersoner - lita till vetenskapens landvinningar. Ännu så länge är det inte styrkt att amalgamet har dessa följdverkningar. Jag vill gärna befordra forskning och vara med på försiktighetsprincipen. Jag har ingenting emot att vi driver på frågan. Jag vill gärna se att det ges ekonomiska möjligheter i framtiden att bli av med amalgamet. Men för närvarande kan vi både av EU-skäl och av forskningsskäl inte ställa upp på en snabb avveckling.

Herr talman! Såvitt jag förstår av Tuve Skånbergs anförande vill kristdemokraterna ha en utredning om att inlemma tandvården i hälso och sjukvårdens avgiftssystem. Men i avvaktan på det är de relativt nöjda med rätt så mycket av det som finns i förslaget, med undantag av att de tycker att högkostnadsskyddet är otillräckligt. Men det är inte motivet till det avslagsyrkande som Tuve Skånberg står bakom. Det är tre olika skäl till avslagsyrkandet. Det första är konkurrensfrågan. Där har Tuve Skånberg möjlighet att visa hur allvarligt han ser på den punkten genom att när hans alternativ har fallit i första voteringsomgången eventuellt stödja min reservation, som egentligen innehåller samma typ av krav. Det andra skälet är frågan om abonnemangstandvård. Liselotte Wågö konstaterade förut att det inte är någon stor fråga. Det sade också jag. Det kan inte ha varit tillräckligt skäl för att yrka avslag på propositionen. Således är det tredje skälet avgörande, och det är amalgamfrågan. Kristdemokraterna säger på ett underlag som man har fått från en intressent i det här sammanhanget att det genom EU:s regler inte är möjligt att undanta amalgamet från tandvårdsförsäkringen. Skånberg att det är rimligt att detta är en sådan fråga inom EU:s regelsystem där subsidiaritetsprincipen och försiktighetsprincipen bör vara gällande? Om man nu bortser från själva sakfrågan, borde inte det juridiskt vara den utgångspunkt man borde ha i ett sådant resonemang?
Herr talman! Jag erkänner öppet och gärna att jag inte behärskar detta till fullo. Jag är inte fackperson på det här området. Jag är beroende av människor med fackkunskap och vetenskapsmännen och vad de säger. Det är vi alla, och jag är inget undantag. Jag har redogjort för vad som är en politiskt önskvärd riktning. Men jag kan inte precisera takten närmare. Jag kan inte se någon framkomlig väg för närvarande med EU. Gör Roland Larsson det ser jag gärna att han redovisar den. I betänkandet och i regeringens proposition finns det delar som vi kristdemokrater tycker är steg i rätt riktning. Jag har nämnt några av dem. Men väljer vi den vägen att vi yrkar avslag på hela betänkandet och propositionen får vi också ta konsekvensen av det och kan inte med bevarad trovärdighet rösta i andra hand. Vi skulle teoretiskt sett kunna välja att göra det. Den väg som Roland Larsson eller Thomas Julin har valt är annorlunda, och delvis har den sina fördelar. Vi kristdemokrater har redovisat vad vi hade velat göra. Vi vill gärna återkomma med ett helhetsgrepp och lösa den här frågan med finansieringen.
Herr talman! Det är många frågor som vi har att avgöra i riksdagen som vi inte kan allt om när det gäller den vetenskapliga bakgrunden. Det är en situation vi tvingas in i ganska ofta, och den här frågan är på den punkten inte något undantag. Det jag vill fråga Tuve Skånberg om är vinklingen på avslagsyrkandet. Tuve Skånberg och kristdemokraterna har framfört synpunkter om hur de vill att en tandvårdsförsäkring borde se ut och hur de vill att en utredning borde se ut. Men ändå har de inte det som argument för sitt avslag. Avslagsargumentet bygger på tre saker, varav en är amalgamfrågan. De andra är konkurrensfrågorna, som också jag har en reservation om, och sedan är det frågan om abonnemangstandvården. Är det inte så, Tuve Skånberg, att ni i det här fallet som i många andra fall är så oerhört rädda för att komma på någon annan linje än Moderata samlingspartiet att ni väljer att yrka avslag i stället för att följa era egna uppfattningar?
Herr talman! Nu är ju våra gruppmöten hemliga. Jag kan inte öppna på dörren för hur Kristdemokraterna internt resonerar. Men jag kan försäkra Roland Larsson att den sista invändningen om att vi skulle lägga oss bredvid Moderaterna aldrig någonsin har förekommit, allra minst i den här frågan. Vi fattar naturligtvis självständigt våra avgöranden. Hur en framtida regering kommer att se ut tar vi ställning till, och har tagit ställning till, mot bakgrund av vad som är önskvärt. Jag önskar att Roland Larsson också kunde göra det. Jag tror att vi kan tillsammans få en ännu bättre tandvårdspolitik. Det är förvisso ett besvärligt ämne.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Tandvårdsförsäkringen har varit omdiskuterad under flera år. År 1992 påbörjade man en översyn av denna. Anledningen var att kostnaderna hade ökat mer än beräknat, trots att tandhälsan blivit allt bättre för en stor del av befolkningen. Flera förslag har sedan dess blivit framlagda till riksdagen. Några har t.o.m. kommit så långt att de har varit diskuterade och delvis beslutade om. Men fram till i dag har vi inte fattat några beslut om förändring. Det betänkande som nu ligger på riksdagens bord har föregåtts av två utredningar. Syftet har varit att få en annan inriktning på försäkringen; dels att ge ett bättre stöd till äldre, sjuka och funktionshindrade, dels att ge övriga vuxna ett ekonomiskt stöd med en mer tandhälsoinriktad utformning. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom denna inriktning. När det gäller ett bättre stöd till äldre, sjuka och funktionshindrade finns det egentligen inga meningskiljaktigheter i utskottet. Därför tycker jag att det är väldigt synd att tre partier har valt att avslå hela propositionen. Äldre och funktionshindrade personer i särskilda boendeformer och personer som bor i egen bostad men som har så stora behov av vård eller omsorg att det kan jämställas med särskilt boende skall erbjudas en kostnadsfri munvårdsbedömning, individuell rådgivning och instruktioner om daglig munvård. För de behandlingsinsatser som därefter kan bli nödvändiga skall patienten betala samma avgifter som gäller i den öppna hälso och sjukvården. Här vill vi särskilt betona vikten av erforderlig utbildning och handledning för berörda personalgrupper. Kostnadsansvaret kommer att ligga på landstinget. Utskottsmajoriteten förutsätter att landstingen kommer att konkurrensutsätta verksamheten. Därför är vi inte beredda att lagstifta om detta i nuvarande läge. Dessutom pågår för närvarande en utredning som tittar på tillämpningen av offentlig upphandling. Därför vill vi inte heller föregå den utredningens resultat. Detta innebär att det för den kostnadsfria delen är samma vårdgivare som kommer att ta hand om den enhet som man har avtalat om, men patienten skall naturligtvis gå till den vårdgivare han eller hon själv väljer för den nödvändiga tandbehandlingen. Också den tandvård som behövs som ett led i en sjukdomsbehandling skall omfattas av de avgiftsbestämmelser som gäller inom den öppna hälso och sjukvården. Exempel på vilka sjukdomsbehandlingar som kommer att omfattas finns väl beskrivna i utredningsförslaget Tandvårdsförsäkring i omvandling. Ansvaret för denna åtgärd skall också ligga på landstingen. Det är dock viktigt att understryka vikten av att inte folktandvården administrerar denna verksamhet - detta för att inte äventyra konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata vårdgivare. Det är också viktigt att här understryka patientens frihet att välja den vårdgivare som han eller hon önskar. Inriktningen på och bedömningen av vilken vård patienten behöver skall tandläkare och läkare gemensamt göra. I de flesta fall kommer det inte att behövas någon förhandsprövning. Det skall bara ske i de fall där mer omfattande åtgärder krävs. Det skall då göras av någon med den kompetens som tidigare nämnts, dvs. läkare och tandläkare. För detta kommer Socialstyrelsen att utarbeta allmänna råd och föreskrifter. Landstingen kommer sedan att utfärda sina föreskrifter för hur man skall arbeta med detta. För dem som har väsentligt ökat tandvårdsbehov till följd av sjukdom och funktionshinder införs en ersättning som motsvarar 60 % av arvodena enligt gällande tandvårdstaxa. Rätten till detta stöd skall inte bygga på diagnoser, utan baseras på följder av sjukdom och funktionshinder. Det innebär en bedömning av sambandet mellan tandvårdsbehov och sjukdom eller funktionsnedsättning. Herr talman! Diskussionen här har tidigare handlat mycket om konkurrensen mellan olika vårdgivare. Från Socialdemokraternas sida tycker vi att det är viktigare att föra fram patienten. Det är trots allt patienten som försäkringen finns till för. Vi vill ha en ny inriktning på vuxentandvården, som i betänkandet kallas för bastandvård. Detta syftar till en bättre tandhälsa bland befolkningen så att vårdbehovet och därmed kostnaderna för enskilda och för samhället på sikt minskar. Vi har under många år haft en förbättrad tandhälsa totalt sett i Sverige. Fler och fler har kvar sina egna tänder. Naturligtvis kommer det alltid att finnas ett stort behov av reparativa åtgärder. Men vi menar att det stöd som vi kallar för bastandvård är ett betydligt bättre stöd än det som finns i dag i form av högkostnadsskydd. Tandvårdsförsäkringen kommer därmed också att fylla en viktig funktion för tandhälsan i ett folkhälsoperspektiv. Stödet för bastandvård omfattar all tandvård utom undersökning och protetiska åtgärder. Stödet innebär att försäkringen går in och lämnar en ersättning motsvarande 30 % av dagens arvodesbelopp. Som tidigare nämnts här subventioneras även undersökningar för ungdomar mellan 20 och 29 år. Vi socialdemokrater tycker att detta är en viktig bit. Ungdomar har i dag naturligtvis väldigt olika förutsättningar. Det gäller framför allt de ekonomiska förutsättningarna. För att bevara den tandhälsa som byggs upp med den kostnadsfria barn och ungdomstandvården upp t.o.m. 19 år tycker vi att detta är ett bra förslag. Det är en ganska liten kostnad, men jag tror att detta på litet längre sikt kommer att ha mycket bra effekt. I den nya tandvårdsförsäkringen finns också, som ett komplement till bastandvården, ett skydd mot höga behandlingskostnader för omfattande protetiska åtgärder som implantat och andra dyrare behandlingar. Detta högkostnadsskydd har en annorlunda utformning än dagens, men vi menar att patienter som drabbas av höga behandlingskostnader får ett rimligt ekonomiskt stöd. I kombination med övriga föreslagna stödformer ökar möjligheterna till en fortsatt förbättring av tandhälsan hos befolkningen som helhet. Som Barbro Westerholm nämnde och som Folkpartiet har tagit upp i en av sina motioner är förslaget om högkostnadsskyddet invecklat och kräver en informationsinsats. Det håller vi med om. Informationsinsatser krävs för övrigt naturligtvis kring hela förslaget. Detta finns beskrivet i betänkandet. Socialministern har för avsikt att sammankalla en särskild arbetsgrupp som skall jobba speciellt med detta. Konkurrensneutraliteten mellan offentlig och privat tandvård är en fråga som ständigt diskuteras. När Liselotte Wågö säger att de fick kämpa friskt för att få ett särskilt kapitel om detta tycker inte jag att jag kan hålla med om det. Vi tyckte att propositionen var litet spretig när det gällde detta. Vi kom därför ganska snabbt fram till att vi skulle ha ett särskilt kapitel om konkurrensfrågorna för att kunna debattera detta särskilt och för att kunna få till skrivningar med tillkännagivanden när det gäller särredovisningen och momsreglerna i konkurrensförhållandena. Prisregleringen avskaffas, och etableringsfrihet införs. Vi tycker att det finns goda förutsättningar för privat och offentlig vård att verka på lika villkor. Men vi skall naturligtvis följa detta. Det är ju ingenting som alls är färdigt från den synpunkten. Vi måste naturligtvis jobba vidare. Detta är ju ett helt nytt förslag, och uppföljning krävs förstås av alla nya förslag - inte minst av detta. När det gäller fritt tandläkarval inom barn och ungdomstandvården gav riksdagen landstingen den möjligheten 1992. En del landsting har fattat beslut om detta, en del inte. Jag vet att en del t.o.m. har tagit tillbaka beslutet. Från utskottsmajoritetens sida uttalar vi i betänkandet att vi ser positivt på att man lägger ut detta fritt och på att man fortsätter att jobba med frågan på landstingsnivå. Men vi menar inte att man behöver lagstifta om det. Herr talman! fr.o.m. den 1 januari 1999, när denna tandvårdsförsäkring träder i kraft, kommer man inte att via försäkringen subventionera fyllningar med amalgam. Jag kan bara säga till Tuve Skånberg att det inte handlar om att förbjuda amalgam. Det handlar bara om att försäkringen inte längre går in och täcker detta. Under de här svåra åren, när folk har haft det litet mer ekonomiskt kärvt, har vi kunnat se en tendens till att man har återvänt till att använda mer amalgam i stället för alternativen. Därför har vi gjort detta. Vi ser det som ett sätt att visa att vi fullföljer den målsättning som riksdagen har gjort om att avskaffa amalgamet. På det viset får vi en bättre kostnadsneutralitet mellan amalgam och övriga tandfyllnadsmaterial. Jag tror att vi är ganska överens om att regeringen skall jobba på det sätt som den gör inom EU:s ram för att försöka få till stånd ett förbud mot amalgam. Det handlar inte bara om tandfyllnadsmaterialet, utan det handlar mycket om att det innehåller kvicksilver. Det är naturligtvis inte bra för människan. Vi vet att det lagras i kroppen, osv. Det är naturligtvis inte heller bra för naturen, eftersom det så småningom kommer ut där. Därför finns det flera olika anledningar till att man inte vill använda sig av amalgam längre. I propositionen skriver regeringen att man har för avsikt att inrätta två kompetenscentrum för sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd. Utskottet tycker att detta är bra, men vi har också gjort ett tillkännagivande om att vi vill ha ytterligare ett kompetenscentrum med inriktning just på dentala material. Utvecklingen går förvisso framåt. Det finns många nya tandfyllnadsmaterial, osv. Jag tror att det är viktigt för framtiden att vi bygger upp ett kompetenscentrum kring dentala material. Det är samtidigt viktigt att vi har kunskap om vad materialen innehåller och vad de kan ge för konsekvenser. Avslutningsvis vill jag också, som många andra har gjort, kommentera den gemensamma reservationen angående avslag på propositionen. Jag tycker också att det är en litet märklig reservation. Det är så som andra tidigare har nämnt: De tre partier som står bakom har faktiskt litet olika syn på hur tandvårdsförsäkringen skall utformas. Moderaterna har en syn. De vill ha ett rent högkostnadsskydd. Man skall själv betala upp till 3 000 kr. Efter det finns det en subvention. Folkpartiet tycker uppenbarligen egentligen att vårt förslag är ganska bra, men menar att vi inte går tillräckligt långt när det gäller konkurrensen. Kristdemokraterna föreslår en inriktning som liknar Folkpartiets. Jag tycker att det är litet märkligt att man avslår propositionen med de motiveringarna. Det gäller konkurrensen och abonnemangstandvården, som är en mycket liten del i detta. Man bygger avslaget på en tolkning av EG-rätten när det gäller subventioneringen av amalgam. Man utgår naturligtvis från sina värderingar. Jag tycker att motiveringen är litet tunn.

Herr talman! Huvudlinjen i min argumentation var att sjukförsäkringen och tandvårdsförsäkringen på sikt bör samordnas i ett sammanhållet försäkringssystem för hela kroppen. I det ämnet skulle jag vilja fråga Christin Nilsson, och om det är nödvändigt också socialminister Margot Wallström, om ett konkret exempel som kommit till min kännedom. Det speglar just vikten av att man tar ett helhetsgrepp. Vi vet att anorexi är ett utbrett problem inte minst hos unga kvinnor. Det är inte klassat som en sjukdom, men de unga flickorna förlorar sina tänder som en följd av detta problem, som jag menar är en sjukdom. Vad som händer rent medicinskt kan jag inte gå in på, men det är en följd av anorexiproblematiken att tänderna går förlorade. Nu har det kommit till min kännedom att dessa flickor sedan de har blivit botade från sin sjukdom själva får betala det de skall ha i munnen. Kommun och landsting betalar inte. Man hänvisar till att det är flickornas eget ansvar. Då blir de av ekonomiska skäl hänvisade till löständer. Vi har väl alla i vår bekantskapskrets flickor som lider av anorexi och som inte har råd att sätta in riktiga implantat för tiotusentals kronor - enligt uppgift kan det röra sig om 20 000-30 000 kr - i munnen. Det är inte ett värdigt liv. Delar Christin Nilsson min oro för problematiken?
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan om de, framför allt flickor, som drabbas av anorexi. Jag kan bara se det på ett sätt. De kommer att ingå i någon av grupperna - förmodligen den som omfattar kortvariga sjukdomstillstånd. Det innebär att tandläkarbesöken och tandvården kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Den nya tandvårdsförsäkringen blir bättre ur den synpunkten. Jag välkomnar Tuve Skånbergs stöd, så att vi kan fatta detta beslut och genomföra det förslag som nu ligger på bordet. Jag hörde inte riktigt vad Tuve Skånberg sade om helhetsgreppet. Det är alltid svårt att höra när man är på väg upp till sin plats. Jag förstod det som att han menade att tandvården skall ingå i den öppna hälsooch sjukvården. Som har sagts tidigare i debatten är det viktigt att vi ständigt ser över denna fråga. Med de förslag som ligger framme kommer vi en bit på väg. Fördelen med den tandvårdsförsäkring som vi nu kommer att fatta beslut om är att den lätt kan byggas ut utan att man behöver göra några större ingrepp i försäkringen som helhet.
Herr talman! Det är inte ofta man får säga att man är nöjd med ett svar och inte bara tacka för det, men jag tycker att detta var ett bra svar. Christin Nilsson skall ha tack för det. Det finns en beredskap från utskottsmajoriteten, som Christin Nilsson nu företräder, att gå i den riktning som vi föreslår, dvs. mot ett helhetsgrepp när det gäller sjukförsäkring och tandvårdsförsäkring. Det måste vara en riktig riktning. Jag vet naturligtvis inte i vilken mån Christin Nilsson verkligen har mandat att uttala ett stöd för tanken att de unga anorektikerna skall slippa denna stora kostnad. Det skulle vara roligt om sjukvårdsministern antingen i sitt huvudanförande eller så småningom i en replik skulle vilja driva undan denna oro, lyfta frågan över partipolitiken och ge ett gott besked åt dessa av allt att döma mycket oroade unga kvinnor.
Herr talman! Fördelen med detta förslag är att det är sjukdomstillståndet som är avgörande för om man får vård eller inte. Det gäller även anorektiker. Vi vet att det kostar mellan 8 och 9 miljarder att föra in tandvårdsdelen i den öppna hälso och sjukvården, som tidigare har nämnts. De pengarna har vi inte i dag. Vi är i alla fall en bit på väg, och det tycker vi är gott nog. Återigen vill jag säga att Tuve Skånberg är välkommen i gänget.
Herr talman! Först vill jag ta upp diskussionen om avslaget. Vi tre partier är överens på en del punkter. Dem har vi tagit upp i den gemensamma reservationen. Vi har olika uppfattningar på några andra punkter. Detta var ett praktiskt sätt att hantera det hela, också med omtanke om kammarens tid. Sedan har vi utvecklat våra olikheter i våra särskilda yttranden. Vi kommer också att avstå i den votering som följer. Sedan går jag till det som sades om att patienten skall stå i centrum. Det är självklart. Jag tror att vi alla är överens om att vi sätter patienten i centrum. Men om vi gör det måste vi också se till att patienten har valfrihet. Det är där konkurrensneutraliteten kommer in och blir så viktig. Utan en konkurrensneutralitet i så vid utsträckning som vi i Folkpartiet föreslår föreligger ingen valfrihet. Så går jag över till frågan om dentalmaterial och amalgam. Huvudskälet för amalgamavvecklingen - det ställer jag upp på - är miljöskälet. Här har vi ett problem. Det andra problemet är att dentalmaterial inte har kontrollerats på samma sätt som läkemedel. Det är mig en gåta varför plasten i läkemedelsburkarna har kontrollerats noggrannare än det som man opererar in i människor, t.ex. hjärtklaffar, eller dentalmaterial. Jag tycker att det är viktigt att man får fram ett regelverk och ett kontrollsystem för dentalmaterial som är av lika hög kvalitet som de för läkemedel. Det gäller inte minst biverkningsrapporteringen. Vårt problem i dag är att biverkningsrapporteringen av samtliga sådana här material har varit mycket ofullständig. Vi har inte en total bild. Då skulle det vara lättare att göra en värdering av de olika materialen och ställa dem mot varandra. Sedan har jag en fråga, Christin Nilsson: Varför denna 65-årsgräns? Varför är den så helig, inte bara i det här sammanhanget utan även i andra?
Herr talman! Jag tycker egentligen att det är synd att man från Folkpartiets sida tycker att man skall avstyrka på grund av att det är praktiskt, inte på grund av att man tycker att propositionen inte är bra, utan på grund av att det är praktiskt. Jag har läst Folkpartiets särskilda yttrande, och vi är överens i många frågor om hur försäkringen skall utformas. Tillbaka till konkurrensneutralitet, valfrihet och patienten i centrum. Efter att ha pratat med folk ute är jag inte så säker på att det är det allra viktigaste för dem att de kan välja. Det viktigaste är att vi har en bra tandvårdsförsäkring, att man har råd att gå till tandläkaren när man har behov av det. Det är då som patienten vill känna valfrihet, att jag faktiskt har råd att gå till tandläkaren. Det tycker jag är en viktigare aspekt för den enskilda människan. När det gäller dentala material är vi överens. Det finns numera ett produktregister som tar upp dem. Samtidigt har vi en skrivning i propositionen och i betänkandet som gäller tandtekniskt material, som också är viktigt. Man skall som patient kunna få del av vad det dentala materialet innehåller. 65-årsgränsen har vi diskuterat en del. Som jag ser det kommer vi nu att bli tvungna att se över den i och med den nya pensionsreformen. Jag utgår från att vi tvingas återkomma i den frågan.
Herr talman! Vi avstyrkte inte av praktiska skäl, utan av sakliga skäl. Vi var tre partier som alla tre ville avslå den här propositionen. Då fann vi att vi hade avslagsyrkanden på vissa gemensamma punkter. Dem sammanförde vi i en reservation. Det är bra att 65-årsgränsen skall ändras. Men jag tycker att det är väldigt trist att höra att vi tvingas till det. Jag tycker att det är den naturligaste sak i världen att man skall ta bort åldersdiskriminering. Det jag är ute efter när det gäller dentalmaterialen är en regelrätt klinisk prövning, precis som det är för läkemedel, på ett begränsat patientmaterial. Man följer först positiva och negativa effekter och har sedan hela tiden en fortlöpande kontroll av den dokumentation som kommer in, olika vetenskapliga data och en biverkningsrapportering värd namnet, för det har vi inte i dag. Jag skulle personligen helst se att den biverkningsrapporteringen förlades till Läkemedelsverket i Uppsala, där man har mångårig vana av den typen av rapportering och även utredning av olika larm som kommer. Jag önskar att vi hade haft det när det gällde dentalmaterialen redan när den här frågan aktualiserades 1981, främst för patienternas skull. Patienterna har farit mycket illa under den här långa resans lopp.
Herr talman! Vi skall inte debattera mer om varför man har avstyrkt propositionen och skrivit sina reservationer. Jag tänkte på dentala material. Jag tror egentligen att vi är överens om den saken. Jag ser fram emot att vi kan fortsätta att jobba på det. Jag tycker precis som Folkpartiet och Barbro Westerholm att det är viktigt att verkligen ha kontroll på det som det dentala materialet innehåller och vilka eventuella biverkningar man kan få.
Herr talman! Jag har lyssnat mycket uppmärksamt på det Christin Nilsson har anfört. Jag har förstått att hon instämmer i de litet kritiska synpunkter som Centern har framfört angående vår gemensamma avslagsreservation och gärna raljerar något över den. Jag skulle nog känna mig oroad över detta. Jag säger det mot den bakgrunden att avslagsreservationen innebär att över 100 ledamöter i Sveriges riksdag faktiskt inte vill ha det här förslaget. Då skulle jag vara litet orolig. När det gäller den här typen av subventioner inom våra socialförsäkringssystem är det viktigt med långsiktighet. Det går inte med några ad hoc-lösningar. Det här säger jag också mot den bakgrunden att Christin Nilsson de facto står i talarstolen och säger: Det här är inte färdigt. Varför i fridens namn lägger man fram ett förslag och vill att Sveriges riksdag skall ställa sig bakom det när det inte är färdigt, Christin
Herr talman! Liselotte Wågö tar fram att det faktiskt är 100 ledamöter som avstyrker propositionen. Men när man läser reservationen ser man att ni har en mycket tunn gemensam bas att stå på. När man läser de särskilda yttrandena finner man att ni har litet olika utgångspunkter. Som jag ser det är det enbart moderaterna som är emot förslaget som helhet. När jag sade att förslaget naturligtvis inte är färdigt menade jag inte det som kritik mot det som finns i dag. Jag menade att det finns en stor utvecklingspotential i förslaget. Som jag påtalade tidigare finns det en möjlighet att bygga ut detta utan att i grunden förändra det. Det jag kan säga till Liselotte Wågö är: Hur tänker ni göra med de patienter som har några hål men som i dag inte har råd att gå till tandläkaren? Vi gör det åtminstone litet billigare och kan kanske få några fler att få råd att gå till tandläkaren. Med ert förslag får man ännu mindre råd än man har i dag. Hur tänker ni lösa det?

Herr talman! Nu tog debatten en hastig vändning genom att Liselotte Wågö och moderaterna påstår att sänker vi skatten har alla råd att gå till tandläkaren. Så enkelt är det inte, Liselotte Wågö. Era skattesänkningar måste på något sätt finansieras. Jag förutsätter att även moderaterna har ett balanskrav i sin budget för staten. Det innebär att om man sänker skatterna måste man också ta bort en del av de utgifter man har i statens budget. Såvitt jag förstår av de förslag jag har läst i den moderata motionen till vårpropositionen blir det faktiskt låginkomsttagarna och medelinkomsttagarna som kommer att få betala en stor del av era skattesänkningar, och det ställer inte vi upp på.